Herr talman! Det nu framförda förslaget om revidering av läroplan för grundskolan skall inte innebära någon ändring av grundskolans mål. Ideologiskt sett är det alltså inte fråga om någon förändring eller förskjutning utan det gäller snarast en anknytning till de Mål och riktlinjer, som vi antagit 1962 när det gäller grundskolan och 1964 när det gäller gymnasiet. »Skolans sociala fostran skall grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna, som i en tid av stark utveckling kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper.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 Det betonas därefter att eleverna skall fostras till hjälpsamhet, att de skall ställa sin förmåga till andras tjänst och att den samhörighet och det medansvar som de bör ha också skall sträcka sig över gränserna för familj och släkt, kamratkrets och skola till att omsluta allt större samhällsbildningar. Såvitt jag kan förstå stämmer detta ganska väl med de fyra punkter som statsrådet Palme nämnde i sitt anförande för en stund sedan. Möjligen skulle man kunna tillägga att de etiska synpunkterna starkare betonas i Mål och riktlinjer. Vi lever i ett föränderligt samhälle, och i ett sådant samhälle måste onekligen större och mindre översyner äga rum av vårt utbildningsväsende. Då är det väsentligt att frågan om skolans målsättning inte varje gång en sådan översyn sker tas upp till diskussion. Jag anser det viktigt att konstatera att det aktuella förslaget icke innebär någon förändring av skolans målsättning. Vad det nu gäller är att på grundval av de erfarenheter som praktiskt vunnits under de år som förflutit anpassa utformningen till målsättningen. De grundläggande principerna om det fria tillvalet och om den i stort sett sammanhållna klassen är exempel på sådana områden där en större anpassning av skolans utformning till målsättningen bör kunna eftersträvas och även bör kunna uppnås. Det betyder att översynen av läroplanen huvudsakligen kommit att bli en högstadiefråga. Såvitt jag kan se framföres knappast några förslag om genomgripande organisatoriska förändringar på lågoch mellanstadierna. B-språken har redan nämnts. Jag vill säga att B-språken tillhör de ämnen som blir föremål för elevens tillval. Frågan om B-språken är väl något där utrymme borde ges för lokala initiativ. I propositionen begränsas nu valet av B-språk till franska och tyska. I dagens läge framstår begränsningen till dessa två språk som ganska omotiverad, menar jag. Jag har därför fört fram tanken att skolstyrelserna borde kunna få bemyndigande att som B-språk låta eleverna välja samtliga de fyra språk som utan särskilt tillstånd kan läsas såsom &C språk på gymnasiet, alltså franska, tyska, spanska och ryska. Men också på annat sätt bör B-språket kunna stärkas. Flera remissinstanser har påpekat värdet av att eleverna kommer i kontakt med B-språk redan under mellanstadiet. Det har föreslagits att B-språket skulle göras obligatoriskt från årskurs 5, och det har också föreslagits att försöksverksamhet med B språksundervisning skulle ske på mellanstadiet. Jag menar att en sådan ordning skulle innebära att man ytterligare stärkte B-språkets ställning på högstadiet, och dessutom skulle eleverna få värdefull information inför valet mellan B-språk och övriga tillvalsämnen i årskurs 7. Med tanke på de växlande förutsättningarna att i olika kommuner finna lämpliga lärarkrafter måste denna verksamhet tills vidare ske på lokalt initiativ, och jag har fördenskull aktualiserat tanken att skolstyrelserna skulle ges bemyndigande till försöksverksamhet med B-språk på mellanstadiet under sammanlagt högst två veckotimmar. En huvudfråga vid behandlingen av denna sak har varit hur det skall gå för de mera praktiskt sinnade eleverna i grundskolan, speciellt då på grundskolans högstadium. Det är på den punkten som vi inom avdelningen har fört de längsta diskussionerna. Hur skall det gå för dessa elever när nu de fyra linjer, som har mera praktisk inriktning försvinner — alltså allmänpraktiska linjen, teknisk-praktiska linjen, handelslinjen och hushållstekniska linjen? Dessa linjer har enligt uppgift rekryterat 1964 66 22,6 procent och 1966/67 22,1 procent av eleverna. Ifrågavarande linjer har haft en starkt praktisk inriktning och de har också ägnats yrkesämnena. Otvivelaktigt är att flertalet elever på de praktiska linjerna — om vi kallar dem så — upplevt sin utbildning som värdefull, något som även omvittnats från lärarhåll. Ett flertal länsskolnämnder och andra remissinstanser har understrukit att slopandet av dessa linjer kan komma att innebära en allvarlig försämring av situationen för de elever det gäller. Jag instämmer i den tveksamhet och den kritik som kommit till uttryck på denna punkt, och därför menar jag att det är särskilt angeläget att tillvalsämnena teknik, konst och ekonomi utformas så, att de praktiska momenten får en central ställning. De kursplaneförslag som har presenterats av skolöverstyrelsen för tillvalsämnena teknik och ekonomi har kritiserats av bl.a. Facklärarförbundet och Lärarnas riksförbund, vilka menat att kursplaneförslagen är alltför lösliga och teoretiskt orienterade. En översyn borde därför göras i samband med det slutgiltiga fastställandet av kursplanerna. Dessa tillvalsämnen måste innehålla så mycket praktiskt utövande verksamhet, att de kan upplevas såsom verkliga alternativ för de elever som har en sådan intresseinriktning, något som vi kraftigt betonat i reservationen 2. När det gäller denna allvarliga fråga har utskottet uttalat, att de praktiska momenten kommer att ha sin givna plats i ifrågavarande tre tillvalsämnen — konst, teknik och ekonomi — »men ingalunda endast i dessa». Det heter vidare i utskottsutlåtandet: »Dylika moment torde i själva verket komma att tillmätas stor betydelse vid utformningen av undervisningen över huvud taget.

är vi inte här inne på en teoretisering av utbildningen, som inte är lycklig om den får alltför stor omfattning? Hur skall det tillämpas på t.ex. språken? Hur skall undervisningen över huvud taget kunna utvecklas på det området? Hur skall man kunna beakta det förhållandet att ungdomar har olika slag av begåvning och olika intelligenskvot? Säger inte erfarenheten oss att vi i skolan nödgas ta hänsyn även till de ungdomar som har praktiskt inriktade intressen och en praktisk begåvning? Jag vill alltså yrka bifall till reservationen 2, som betonar dessa problem. I propositionen framhålles i detta sammanhang att det blir en minskning med omkring 800 hela lärartjänster; det gäller i viss mån läroämnena och dessutom speciellt träoch metallslöjd. Det betyder alltså att omkring 800 lärare står inför hotet att förlora sitt tjänsteunderlag den 1 juli 1971 och frågan är hur man skall kunna möta en sådan utveckling. Orsaken till utvecklingen är ju att de yrkesförberedande linjerna i grundskolan försvinner. I stället tillkommer några nya tillvalsämnen, teknik och ekonomi, som är sådana att berörda facklärare mycket väl bör kunna ta hand om undervisningen, om de får tillfälle till en utbildningskomplettering. Det måste alltså krävas att skolöverstyrelsen och <utbildningsdepartementet snabbt förbereder och organiserar en sådan utbildningskomplettering liksom även en särskild vidareutbildning för lärarna i vissa andra ämnen. Svenska, matematik, kemi och fysik är ämnen som här kan komma i förgrunden alldeles särskilt. Det uppkommer alltså övergångsproblem för ganska många lärare, och det är viktigt att övergången göres så friktionsfri som möjligt, vilket inte minst förutsätter att man satsar på vad jag kallat utbildningskomplettering. Det är enligt min mening angeläget att skolmyndigheterna utan dröjsmål tar upp frågan om Översyn av t.ex. övningslärarutbildningen och också på lång sikt penetrerar behovet av lärare för de nya tillvalsämnena. I en av reservationerna pläderar vi för att maskinskrivning skall bli obligatoriskt ämne i årskurs 7. Det måste numera anses höra till god allmänbildning att kunna skriva maskin. Flera skäl talar för detta. För många vuxna är skrivmaskinen ett behövligt verktyg både vid egna skrivgöromål och i arbetet liksom vid fortsatta studier. Under grundskolans föräldramöten har från flera håll uttryckts missnöje över att de högstadieelever som har valt teoretiska ämnen inte inom timplanens ram haft möjlighet att lära sig maskinskrivning, trots att denna färdighet väsentligt skulle underlätta deras fortsatta studier. Vid inträde till journalisthögskolan krävs god kunnighet i maskinskrivning, och betyg i ämnet räknas som en merit vid inträde till polis-, sjuksköterskeoch tandsköterskeskolorna. även för dem som inte planerar att fortsätta studierna vid högskola eller universitet är det av stort praktiskt värde att kunna skriva maskin. För småföretagare som ofta måste sköta en ganska omfattande korrespondens eller för dem som är engagerade i föreningslivet och då har att skriva protokoll och sköta annan korrespondens är kunnighet i maskinskrivning en stor tillgång. Enligt hittills gällande timplan för grundskolans högstadium har elever som tillvalt fem veckotimmar tyska eller franska inte inom timplanens ram kunnat beredas maskinskrivningsundervisning. Att hänvisa dessa elever till deltagande i frivillig undervisning i ämnet har inte ansetts tillrådligt, då denna i så fall måste förläggas till kvällstid. Intresset för maskinskrivning är dock mycket stort hos vår tids ungdom, så stort att t.ex. i den av Stockholms skoldirektion ledda fritidsverksamheten, som har många deltagare, ämnet maskinskrivning är ett av de mest frekventerade. Remissyttrandena över skolöverstyrelsens läroplan beträffande maskinskrivning som obligatoriskt ämne i årskurs 7 från flera länsskolnämnder och <lärarhögskolor liksom från TCO och LO var också positiva. Skolöverstyrelsen föreslår i detta sammanhang att maskinskrivning blir obligatorisk för alla elever med två veckotimmar i årskurs 7 och att undervisningen skall bedrivas i hel klass. I årskurserna 8 och 9 bör eleverna enligt skolöverstyrelsens åsikt få tillfälle att bedriva individuella övningar 1 maskinskrivning inom ramen för den tid som avsatts för övriga ämnen. Jag kan också nämna att i tio rektorsområden i Stockholm, Sundsvall och Njurunda försök med obligatorisk maskinskrivning har bedrivits i årskurs 6. Erfarenheterna från denna försöksverksamhet har varit mycket goda. Vid dessa försök har en uppföljning på högstadiet ansetts absolut nödvändig för att ge eleverna sådan säkerhet och skrivhastighet att skrivmaskinen blir ett rationellt hjälpmedel vid det fortsatta skolarbetet. I propositionen har departementschefen emellertid inte anslutit sig till skolöverstyrelsens förslag om obligatorisk undervisning i maskinskrivning i årskurs 7 med två veckotimmar. Han konstaterar visserligen att för närvarande cirka en fjärdedel av eleverna i årskurserna 7 och 8 väljer maskinskrivning, men han anser att det intresse för ämnet som har kunnat konstateras bland eleverna i första hand bör tillgodoses inom ramen för fritt valt arbete.

Det synes därför i högsta grad motiverat att maskinskrivning blir ett för alla elever obligatoriskt ämne, placerat helt utanför den grupp av ämnen bland vilka eleverna kan välja. I reservationen 5, till vilken jag ansluter mig, har vi fört fram dessa tankegångar. Denna reform blir möjlig genom att den obligatoriska undervisningen i musik minskas med två timmar på högstadiet. Det betyder att musik inom högstadiet väsentligen skulle bli ett fritt valt ämne, men där återstår dock en obligatorisk timme. Jag tror att många musiklärare menar att det är bättre att ha en något mindre grupp elever, som är verkligt intresserade av musik, än att ha en stor grupp som obligatoriskt deltar i undervisningen. Jag vill också framhålla att det finns inte mindre än nio obligatoriska timmar musik på lågoch mellanstadierna, som alltså inte utsätts för någon förändring. Därtill kommer den obligatoriska timmen musik inom högstadiet plus fritt valt arbete enligt den reservation vi inom folkpartiet och centerpartiet har lagt fram. Jag vill vidare säga några ord om samarbetsnämnderna. Vid skolenheter med gymnasium, fackskola och yrkesskola skall det finnas en samarbetsnämnd, som består av rektor och sex ledamöter — två valda av skolstyrelsen, två av lärarna och två av eleverna. Tiden borde nu vara inne att föreskriva inrättandet av samarbetsnämnder också vid skolenheter med grundskolans högstadium. Kungl. Maj:t borde snarast ta de initiativ som är erforderliga härvidlag. Högstadierna har vanligen redan fungerande elevråd, och elevrepresentationer borde därför inte innebära några större problem. Ett inrättande av samarbetsnämnder skulle ge de skoldemokratiska strävandena på hög stadiet ett förbättrat organisatoriskt underlag. I debatten om skoldemokratin har också ett system med elevrepresentanter i skolstyrelsen föreslagits i flera sammanhang. Frågan om de lämpliga formerna för skoldemokratin är nog inte så lätt att lösa, men jag anser det inte omotiverat att olika lösningar för att finna lämpliga former prövas. En försöksverksamhet med elevrepresentanter i skolstyrelserna bör därför övervägas, eventuellt begränsad till frågor som särskilt kan anses beröra eleverna. Verksamheten skulle kräva en stadgeändring men borde kunna möjliggöras genom att de skolkommuner som så önskar erhåller dispens från gällande skolstadga. Det är alltså reservationen 6 som jag här ansluter mig till. Slutligen, herr talman, vill jag säga någonting om religionskunskapens ställning i grundskolan efter revisionen av läroplanen. Genom omorganisatioen på högstadiet får nu alla elever i årskurs 9 undervisning i religionskunskap. Detta innebär alltså, såvitt jag kan förstå, en viss förstärkning av detta ämne. Det har rått tveksamhet om huruvida den sk. integrationen av ämnet religionskunskap med övriga orienteringsämnen skulle vara till nytta eller till skada för detta ämne. Jag anser, att om ämnet isolerades, skulle det med stor sannolikhet inte komma i åtnjutande av den pedagogiska upprustning som sker för de andra orienteringsämnenas del. Ur pedagogisk synpunkt är det en fördel med integrationen, d.v.s. då man studerar enligt den så kallade arbetsområdesprincipen. Undervisningen i bibelkunskap skall för övrigt till största delen lämnas ämnesbundet i koncentrationsundervisningens form. Detta är en sak som aktualiserar lärarnas behov av fortbildning, och det är väsentligt att erforderliga resurser ställs till förfogande för att göra lärarna på de olika stadierna skickade att undervisa eleverna utifrån religionskunskapsämnets nya förutsättningar. I utskottsutlåtandet talar vi om betydelsen av fortbildning över huvud taget — liksom departementschefen gör. Jag anser det vara särskilt väsentligt att trycka på den saken när det gäller detta ämne. Så kommer jag till den s.k. befrielseparagrafen, 8 27 i skollagen, som innebär att elev på föräldrarnas begäran kan befrias från undervisning i kristendomskunskap — det är den nuvarande termen — ifall eleven tillhör mosaisk församling eller romersk-katolska kyrkan. Denna befrielsemöjlighet skall enligt förslaget fortfarande finnas. Med den nya timplanen torde den emellertid bli rätt svår att tillämpa. Hur skall det gå till, om katoliker och judar skall lämna undervisningen i religionskunskap när ämnet är integrerat med andra orienteringsämnen? Här uppkommer onekligen praktiska svårigheter. En objektiv religionsundervisning skulle egentligen inte behöva göra det nödvändigt med sådan befrielse. Att undervisningen skall vara vidsynt och objektiv innebär att läraren skall meddela kunskaper om olika trosoch livsåskådningar utan att auktoritativt försöka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning. Undervisningen skall ske på ett sådant sätt, att eleverna uppfattar = frågeställningarnas allvar och betydelse och så att den främjar deras personliga utveckling och bidrar till att skapa förståelse för värdet av en personlig livsåskådning liksom respekt för olika uppfattningar i livsåskådningsfrågor. Det finns en och annan romersk katolik som är lärare i religionskunskap, och som sålunda skall tillämpa en objektiv metod. Att en romersk-katolsk elev då skulle behöva befrielse från undervisningen förefalier ganska orimligt. Å andra sidan skall vi naturligtvis visa respekt för de religiösa minoriteterna, och borttagandet av den rätt till befrielse från undervisningen som nu finns skulle kanske upplevas som ett religiöst tvång. Med hänsyn till de problem av praktisk art som man troligen inte kan undgå när denna befrielseparagraf skall tillämpas torde det vara nödvändigt att skolöverstyrelsen ägnar särskild uppmärksamhet åt saken och utfärdar nödiga tillämpningsföreskrifter, som bör finnas tillgängliga innan läroplanen börjar tillämpas. Slutligen vill jag, herr talman, säga några ord om allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 44, som vi nu också behandlar. Jag skulle då särskilt vilja trycka på vad Svenska ekumeniska nämnden i sitt remissyttrande sagt när det gäller frågan om etikens roll och en gemensam etisk grundvärdering för vårt folk. »Man torde ej kunna bortse från att det centrala kristna trosinnehållet är långtifrån någon självklarhet för stora grupper av vårt folk», säger Svenska ekumeniska nämnden, som representerar 16 olika kyrkor, samfund och religiösa organisationer. »En codex ethicus» — d. v. s. en gemensam etisk eller moralisk grundregel — »med krav på allmängiltighet och allmänt accepterande kan därför i dag knappast ges en alltför specifik kristen prägel. Om man däremot ej ser till det specifika är det å andra sidan heller inte möjligt att å en allmän codex ethicus sätta en medveten kristen etikett. Frågan om en gemensam etisk grundval för samlivet i det svenska samhället borde därför snarare ställas som en fråga om vad man från skilda utgångspunkter, kristna såväl som ickekristna, kan enas om och vad som sålunda kan utgöra en gemensam bas av etiska värderingar, på vilken alla kan mötas i ömsesidig respekt. Skolan kan svårligen kringgå det faktum, att livsåskådningsmässig pluralism i stor utsträckning råder i vårt land, men att samtidigt ett helt block av gemensamma värderingar torde finnas, för vilka respekt kan krävas för att det demokratiska samlivet skall fungera. Läroplanen för grundskolan synes i sina ”Måloch riktlinjer” väl tillvarata dessa synpunkter.» — så heter det i Svenska ekumeniska nämndens uttalande, som jag helt och fullt ansluter mig till. Det som har framförts i motionerna är farhågor för att undervisningen skulle ges en alltför historisk betoning. För kristendomsämnets eller — "som det nu kommer att heta — religionskunskapsämnets del kommer undervisningen i den egentliga bibelkunskapen att vara ämnesbunden. Den kan inte integreras i något annat ämne. Utöver denna undervisning kommer Bibeln att fungera såsom väsentlig urkund i den övriga undervisningen om kristendomens historia och samfundsformer och i högstadiets undervisning om väsentliga livsfrågor. Det är saker som skolöverstyrelsen mycket riktigt har poängterat. Beträffande den av motionärerna påtalade risken att ämnet bara kommer att belysas ur historisk synpunkt har också <skolöverstyrelsen med rätta framhållit att i tidigare skolformer och kursplaner har i kristendomsämnet en helt annan tyngdpunkt lagts på det historiska än enligt det förslag som nu föreligger. Tyngdpunkten har där avgjort lagts på bibelkunskapen och kristendomens funktion och roll i dag. Jag tycker att det är viktigt att detta säges. Det är nog många som lever i okunnighet och missförstånd om vad som verkligen gäller inom detta ämne. Att såsom vissa motionärer kräva att man bör ägna sig åt högläsning måste vara ett återfall i en ålderdomlig och felaktig pedagogik. Jag vill här instämma i de pedagogiska synpunkter som framhållits både av skolöverstyrelsen och av allmänna beredningsutskottet. Jag yrkar, herr talman, bifall till de reservationer, till vilka mitt namn är knutet.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 179 behandlas en proposition som bygger på ett betänkande från skolöverstyrelsen. Detta har sänts på remiss till ett stort antal remissinstanser, och därefter har propositionen framlagts, vilken till alla delar tillstyrks av utskottsmajoriteten. Det innebär att majoriteten yrkar avslag på alla motioner. Jag har närmast fått det intrycket att majoriteten har betraktat varje avsteg från propositionen som en äventyrlighet. Erfarenheterna från grundskolan är ganska begränsade; det är inte länge sedan den infördes och därtill må märkas att den fram till nu har varit under uppbyggnad. Man får därför enligt min mening utgå från att de drag som har kunnat konstateras i grundskolans utveckling inte med säkerhet kommer att bli bestående. Om några år kan det vara inte bara önskvärt utan nödvändigt att återigen göra ändringar i grundskolans läroplan. Den största förändring som nu föreslås är införandet av ett mer sammanhållet högstadium. Man har gjort sådana erfarenheter av den hittillsvarande konstruktionen att detta befunnits lämpligt, och ingen har protesterat häremot. Det råder för övrigt, som utbildningsministern nyss sade, stor enighet om huvuddragen i denna läroplansrevision. I ett föränderligt samhälle måste skolan kontinuerligt förändras. Man får ständigt nya erfarenheter att lära av, och genom skolan formar vi också samhället. Den ändring som nu föreslås kommer säkerligen inte att innebära att alla problem på grundskolans högstadium blir lösta — jag vet inte heller om någon hade väntat sig det. Ett av de problem som kommer att finnas kvar och som man måste ägna stor uppmärksamhet gäller de ungdomar som vill ägna sig åt yrkesämnen, som vill bli vad man ibland kallar handens arbetare. I detta sammanhang räknar jag med att det även kan uppstå vissa disciplinsvårigheter. Läroplanen syftar bl.a. till att skolan skall vara en trivsam arbetsplats där eleverna skall finna arbetet meningsfyllt. — Detta är en grundläggande målsättning. Mycket kommer naturligtvis att bero på om eleverna känner sig engagerade. För de elever som har lätt att följa undervisningen kan skoltiden bli mer givande och intressant på det sammanhållna högstadiet. För sådana elever uppstår sällan några problem; de har inga svårigheter med att följa undervisningen, eller att iaktta ordning och reda. Jag skulle tro att de allra flesta av dem som genom träget arbete lyckats klara sig någorlunda bra kommer att vara belåtna med den nya skolan som arbetsplats. Men framdeles liksom nu kommer en del ungdomar att vara mest intresserade av praktiskt betonade ämnen — de har särskilda anlag härför. Och tack och lov för detta! Vi är alla glada och tacksamma för att det finns människor som har intresse för praktiskt arbete. Många gånger har vi anledning att beundra deras kunnande inom deras respektive yrkesområde. Påståendet att alla kan lära sig vad som krävs i grundskolearbetet, oavsett vilka ämnen det gäller, är jag ingalunda säker på är så riktigt. Det är inte bara undervisningens uppläggning och användandet av pedagogiska hjälpmedel som har betydelse; intresset och anlagen är olika och spelar en stor roll. De linjer i grundskolan som nu har praktisk inriktning är starkt specialiserade. Närmare två tredjedelar av antalet veckotimmar på dessa linjer ägnas åt yrkesämnen. Många — jag skulle tro de flesta — av eleverna på dessa linjer upplever sin utbildning som värdefull. Deras prestationer har uppskattats, för att inte säga beundrats av många elever som gått på mer teoretiskt inriktade linjer. Jag har fått den uppfattningen att på grund av att alla elever umgås med varandra har eleverna på de mer teoretiskt inriktade linjerna lärt sig att förstå, att de kamrater som ägnar sig åt de praktiska ämnena också måste arbeta och kämpa för att nå tillfredsställande resultat. Man har alltså på detta sätt ökat förståelsen för praktiskt arbete. I vissa fall har de svagpresterande ungdomarna valt praktiska linjer, och för dem kan den föreslagna läroplansrevisionen innebära anpassningsproblem. Detta kan i sin tur medföra mindre trivsel i skolan, för att inte säga vantrivsel. Därmed finns risk för att disciplinproblem uppstår. även om det kommer att göras stora ansträngningar för att öka trivseln i skolarbetet, kan det vara svårt att undgå att en del elever får problem med anpassningen i skolarbetet. Socialstyrelsen t.ex. har tagit upp denna fråga i sitt remissyttrande och har därvid framhållit att trivseln och atmosfären i skolmiljön sammanhänger med varje skolenhets förutsättningar att tillgodose svagpresterande och dåligt anpassade elevers individuella behov. Kan problematiken för denna grupp av elever inte lösas på tillfredsställande sätt, säger socialstyrelsen, föreligger uppenbara risker att stora delar av den angivna målsättningen äventyras. Det anses numera vara möjligt att bättre än förut komma till rätta med de problem som uppstår på grund av att vissa elever har anpassningssvårigheter i skolan. I debatten har det lagts stor vikt vid att lärarna får en utbildning som sätter dem i stånd att hjälpa dessa ungdomar att känna arbetsglädje i skolan. Man räknar också med att pedagogiska hjälpmedel skall utgöra en stor tillgång i detta avseende. Givetvis är vi alla tillfredsställda, om vi får en sådan utveckling att alla elever kan känna trivsel i skolan. Av remissvaren framgår emellertid att många är tveksamma beträffande möjligheterna att genom den nya läroplanen tillgodose de praktiskt inriktade elevernas intressen. Åtta länsskolnämnder, Landstingsförbundet, stadsoch kommunförbunden, Sveriges lärarförbund m.fl. har anmält sådan tveksamhet. Hittills har det gjorts stora investeringar för att tillgodose en del av de praktiskt inriktade elevernas intressen. Jag tänker på de verkstäder som tillkommit för undervisningen i årskurs 9. Det har uppgetts för mig att antalet sådana verkstäder uppgår till mellan 400 och 500 och att de representerar ett värde av över 100 miljoner kronor. Det är viktigt att dessa investeringar också i framtiden blir utnyttjade i undervisningens tjänst. Om det kommer att ske genom det föreslagna teknikämnet vet vi inte. Jag vill emellertid än en gång understryka vikten av att dessa investeringar utnyttjas. Det gäller inte bara att komma med ett förslag om att det skall anskaffas lokaler, läromedel och maskiner. Finner de som ekonomiskt möjliggjort sådana här verkstäder att dessa inte utnyttjas mer än till en liten del, är det förståeligt om viljan att satsa nya pengar i pedagogiska projekt med måhända kort varaktighet inte blir så stor som man skulle önska. Denna fråga måste uppmärksammas i det fortsatta skolarbetet. Detta behöver inte — och skall inte — uppfattas som kritik mot förslaget om ett sammanhållet högstadium. Men det är självklart att man skall beakta att de praktiskt inriktade eleverna nu inte får samma möjligheter som när de hade möjligheter att välja tvåbokstaviga linjer. De utgör dock bortemot en fjärdedel av eleverna, och man måste ju också tillgodose deras intressen och behov. Som jag förut nämnt har de flesta som valt praktiska linjer trivts med arbetet och funnit det meningsfullt. Många av eleverna är trötta på det s.k. skolplugget; de vill arbeta med sina händer och göra något som de har intresse för och känner att de har förutsättningar att lyckas med. Även här gäller det att göra vårt bästa, så att skolarbetet blir intressant även för dessa elever. Det är det vi vill uppnå med denna läroplansrevision, och vi vill åstadkomma det i ett sammanhållet högstadium, som ger alla elever möjligheter att efter avslutad grundskola gå vidare till fortsatta studier på det gymnasiala stadiet. Detta väger tungt till förmån för föreliggande förslag om ett sammanhållet högstadium i grundskolan. Eleverna får redan från början klart för sig att de, oavsett vilket yrke de väljer i livet, får ett rikare liv om de har en grund av färdigheter att stå på även när det gäller matematik, svenska, engelska och allmän samhällsorientering. Innan jag går in på reservationerna vill jag beröra några av de motioner som väckts i anslutning till föreliggande proposition. Ett motionspar — motionen har i denna kammare väckts av herrar Elmstedt och Sundkvist — behandlar ungdomsledarskap, ett ämne som motionärerna önskar skall bli föremål för försök som tillvalsalternativ. Vi har i utskottet inte ansett det möjligt att bereda utrymme för detta ämne inom tillvalssystemet. I stället har en annan utväg anvisats: ett aktivt deltagande i föreningsliv och frivillig bildningsverksamhet, där det ges möjligheter till praktisk utbildning som ungdomsledare. Jag är övertygad om att motionärerna väl känner dessa möjligheter, eftersom de själva har ägnat sig mycket åt dylikt arbete. Men frågan är av så stor betydelse, att jag vill uttala förhoppningen att de organisationer som ordnar ungdomsledarutbildning också kommer att erhålla ett bättre anslag till dylik verksamhet. Jag tillåter mig också att uttala förhoppningen, att man vid våra folkhögskolor måtte ägna större intresse för ungdomsledarutbildning; det är vad tiden och situationen kräver. I ett par andra motioner har man tagit upp miljöfrågor. I motion nr 1257 i andra kammaren har föreslagits ett nytt tillvalsämne, benämnt »Natur och miljö». Vi har inte kunnat tillmötesgå motionärernas krav, eftersom vi inte har funnit det välbetänkt att öka antalet tillvalsämnen. Men detta är ju en utomordentligt viktig sak, och utskottet har också uttalat att man inte nog kan understryka betydelsen av att eleverna får undervisning i miljöoch naturvårdsfrågor. Vi har emellertid funnit att denna undervisning och fostran hör hemma i flera olika ämnen och att det därför är mindre lämpligt att göra detta till ett speciellt tillvalsämne. Om undervisningen ges i ett naturligt sammanhang, då olika ämnen läses, där miljöfrågor kan komma in, tror vi att effekten blir störst. I den andra motion, där miljöfrågor tas upp, nr 1272 i denna kammare, har det också framställts krav på att miljöaspekterna i kursplanerna beaktas på alla stadier i grundskolan. Utskottet har ytterligare understrukit vikten av att miljöfrågornas betydelse ägnas en omsorgsfull behandling i de ämnen där de hör hemma. Vi har stannat vid detta utan att någon har reserverat sig i den förhoppningen att vad ett enhälligt utskott sagt i dessa frågor också skall bli beaktat. I de tidigare inläggen har man diskuterat kristendomsämnet. Även jag vill beröra detta något. Frågan har tagits upp i motionsparen I: 980 och II: 1242 samt 1:993 och II: 1266. I det förstnämnda motionsparet önskar man att ämnesbeteckningen kristendom behålles, medan i det senare motionsparet framhållits att ämnesinnehållet är det viktigaste och att man inte har något att invända mot namnändringen från kristendomskunskap till religionskunskap då det gäller grundskolan. Denna ändring har också förordats av Föreningen Lärare i religionskunskap. Jag vill i detta sammanhang gärna ha sagt att den reviderade läroplanen för grundskolan innebär en omprövning av formen, inte av de mål och riktlinjer som innefattas i 1962 års beslut om grundskolan. Fortfarande gäller att respekten för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed rätten till odelad personlig integritet representerar så omistliga tillgångar att de kan sägas utgöra några av de grundvärden som måste få bestämma skolans mål och inriktning. även om i övrigt det mesta är föränderligt i utvecklingssamhället ges vissa grundvärden som aldrig förlorar sitt innehåll och sin giltighet. Fortfarande gäller också att »religionen är den verklighet som skolan har att orientera i och ge kunskap om. Den kristna religionen är en väsentlig del av grundvalen för de etiska och sociala värderingar som vårt samhälle och vår samlevnad bygger på. Kunskap om kristendomen är nödvändig för förståelsen av västerlandets kulturoch samhällsliv såväl i gångna tider som i nutiden. Skolans religionsundervisning måste därför i vår kulturmiljö i första hand vara en undervisning om kristendomen, de bibliska skrifternas innehåll, kristendomens historia och samfundsformer samt kristen trosuppfattning och etik. Men även kunskap om de icke-kristna religionerna hör till den orientering som skolan skall ge. Detta är särskilt angeläget i en tid då kontakterna mellan folk och kulturer blir allt livligare och allt mera oumbärliga.» Så skrev man, när vi fattade beslutet om grundskolan 1962, och det har som sagt inte ifrågasatts någon förändring i denna målsättning. Med tanke på just kontakterna mellan folk och kulturer har vi även haft att behandla en motion, i vilken talas om behovet av fostran till världsmedborgarskap och det är obestridligt att ungdomen av i dag önskar att få veta mycket mer om främmande länder och deras förhållanden. Skall man kunna göra en verklig utlandstjänst, torde det vara synnerligen önskvärt att man känner till religionen i det land där man har för avsikt att verka. Vi har för vår del också vid olika tillfällen framhållit att man har mycket att lära av vad missionen kan ha att lära oss beträffande förhållandena ute i främmande länder. Jag har uppehållit mig vid frågan om religionsundervisningen av flera skäl. Det är en mycket viktig fråga som man inte bör gå förbi, även om utskottet därvidlag har varit enhälligt. Jag har också velat påpeka att ändringen av namnet från kristendomskunskap till religionskunskap ingalunda innebär någon ändring i grundskolans målsättning och inte heller minskning i antalet undervisningstimmar i kristendomskunskap. De som har tillkännagivit oro på denna punkt räknar jag med skall kunna känna sig lugna, eftersom målsättningen är densamma som när grundskolebeslutet fattades. Jag skulle sedan vilja säga några ord om en del av reservationerna. I reservationen 2 framhålles att de praktiska momenten i tillvalsämnena teknik, konst och ekonomi skall ges en central ställning. Nu har herr Källstad utförligt uppehållit sig vid detta och för att vinna tid avstår jag därför från att gå in härpå. I reservationen 3 börjar dragkampen om timantal för olika ämnen. Reservanterna önskar mera tid för hemkunskapen än vad utskottsmajoriten uttalat sig för. Reservanternas förslag överensstämmer med skolöverstyrelsens och de kan därför sägas vara i gott sällskap. För mig har emellertid det avgörande varit att ämnet hemkunskap enligt min mening behöver den i reservationen föreslagna förstärkningen. I vårt komplicerade samhälle ökas kraven på människans förmåga att klara sin egen livsföring. Som hembildare och som konsumenter behöver vi större kunskaper nu än tidigare. Det gäller att lära så mycket som möjligt om t.ex. familj, bostad, kost, hemekonomi och konsumentkunskap. Vi vill i grundskolan ge ung domarna en utbildning så att de blir ansvarskännande, harmoniska och samarbetsvilliga medborgare. Gedigna kunskaper i det ämne som berör den egna livsföringen måste underlätta för människan att klara sig bra i livet och kunna leva och verka tillsammans med andra i såväl mindre som större grupper. På denna punkt har utskottet endast noterat att det finns ett stort intresse för ämnet, men utskottet har tyvärr inte valt reservanternas väg, eftersom den ökning av antalet timmar i hemkunskap, som reservanterna föreslagit, skulle gå ut över timmarna för fritt valt arbete. Utökas undervisningen på ett område måste man givetvis minska timantalet på något annat, såvida man inte vill öka det totala antalet timmar, vilket dock inte ifrågasatts. Då det emellertid är en nyhet att eleverna skall få välja fritt två timmar varje vecka borde man kunna nöja sig med att detta görs i årskurserna 82 och 9 i enlighet med vad reservanterna föreslagit. För eleverna är det fråga om en stor omställning då de går över från den sjätte till den sjunde årskursen. Så kommer det också att bli, och ingenting säger att det blir mindre problem för eleverna vid fritt valt arbete. Många av dem sätter också värde på att få veta vad de skall göra under den tid de är i skolan. I reservationen har vi emellertid inte avvisat tanken på fritt valt arbete, eftersom vi inte föreslagit några ändringar i propositionen beträffande årskurserna 8 och 9. I reservationen 4 önskar vi en förstärkning av ämnet kemi med en timme per vecka. Genom att ta en timme till hemkunskap och en timme till kemi blir det inte några timmar över till fritt valt arbete i årskurs 7. Men timmarna måste ju tas någonstans och man får härmed en timmes förstärkning för vart och ett av dessa viktiga ämnen. När det gäller kemi vet vi att det görs stora framsteg inom medicinen, näringsmedelsprojekt, plastindustrin, atomkraftindustrin o.s.v. Skall detta bli något så när begripligt för gemene man fordras en orientering som hjälper människan att leva i vår farliga värld med alla dess problem beträffande vattenoch luftvården, biociderna, kvicksilverfrågan och givetvis miljöfrågorna över huvud taget samt konsumentupplysningen. Det är med tanke på vad jag har nämnt som vi föreslagit en förstärkning av ämnet kemi med en veckotimme i årskurs 7 i stället för en timmes fritt valt arbete. Reservationen 5 har här utförligt behandlats av herr Källstad, och jag nöjer mig med att yrka bifall till densamma. Samtidigt vill jag emellertid säga att jag tror det är viktigt, inte minst för dem som har intresse för praktiskt arbete, att de får denna möjlighet att lära sig skriva på maskin. Trivseln i skolan är av utomordentlig betydelse, och olika vägar kan leda till att sådan trivsel skapas. En av vägarna där anser jag vara att ha samarbetsnämnder vid varje skolenhet med högstadium. En sådan nämnd skall enligt rekommendation av skolöverstyrelsen bestå av representanter för elever, föräldrar, lärare och skolans övriga personal. I reservationen 6 hemställes att det i skolstadgan skall inskrivas att samarbetsnämnd skall finnas vid grundskola med högstadium. När vi nu har kommit så långt i försöken med samarbetsnämnder att skolöverstyrelsen rekommenderar dem, så kan jag inte finna att det finns någon anledning att vänta med att inrätta sådana i alla högstadier. Det är för all del kanske inte så särskilt märkvärdigt att en dylik nämnd inrättas, men den kan — tillsammans med ett flertal andra åtgärder som vidtas för att intressera eleverna — åstadkomma en god kontakt mellan hem och skola, mellan elever och befattningshavare, och bidra till att vi når ännu bättre resultat i skolarbetet. Samarbetsnämnderna kan också betyda mycket när det gäller för eleverna att ta ansvar. Man kan inte komma ifrån att det är mycket viktigt att det i skolan också inpräntas att eleverna måste ta ansvar för sig själva och för sina medmänniskor, och det kan som sagt samarbetsnämnderna verksamt bidra till. I reservationerna 7 och 9 behandlas frågor som gäller elevvården, som är mycket viktig för arbetstrivseln i skolan. Jag skall emellertid avstå från att argumentera för de reservationerna, eftersom herr Elmstedt kommer att beröra dem i sitt anförande. Jag skall därför sluta med att uttala den förhoppningen, att utvecklingen på grundskolans område noga följes och att skolan blir den trivsamma arbetsplats för både elever och lärare som vi alla önskar att den skall vara. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5, 7 och 9. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse och till och med med uppmärksamhet på framför allt första avsnittet av utbildningsminister Palmes inledningsanförande om den fyrfaldiga, övergripande målsättningen för undervisningen. Jag bekantar mig också gärna med den målsättningen än en gång; jag tyckte mig känna igen den från ett anförande i Uppsala i samband med debatten kring UKAS, och jag instämmer åter i den. Målsättningen är användbar i all undervisningsdebatt, också i nästa veckas överläggningar om det gymnasiala stadiet. Det är ett bra talavsnitt. Som titel på Lärarnas riksförbunds remissyttrande över skolöverstyrelsens förslag till grundskolans reformering, alltså förstadiet till propositionen, har satts rubriken En skola att trivas i. Därmed ville lärarorganisationen framhäva, att trivseln i vid bemärkelse är en myc ket viktig faktor i det moderna skolarbetet. Bakom ligger en önskan att främja åtgärder, som bidrar till att både elever och lärare kan uppleva undervisningen och skolans vardag så engagerande och meningsfullt att trivsel och arbetsglädje infinner sig på ett naturligt sätt. Det är en bra ledstjärna också för ett riksdagsbeslut. Erfarenheterna av den grundskola som nu är i funktion är ännu så länge relativt begränsade, eftersom de härrör från en kort tidsperiod och från en skola under uppbyggnad. De drag i grundskolans utveckling, som skolöverstyrelsen i sitt läroplansförslag ansett sig kunna konstatera och på vilka propositionen i stort sett vilar, kan således vara av tillfällig natur. Statsmakternas otillräckliga satsning under de föregående åren på pedagogiskt forskningsoch utvecklingsarbete kan få beklagliga konsekvenser, då det mycket långtgående förslaget om en pedagogisk och metodisk nyorientering av skolans arbete kan vara otillräckligt underbyggt. Detta tillvägagångssätt för reformer på skolans område är inte helt rekommendabelt. Det är inte tillräckligt att framlägga förslag rörande organisationen i skolan, om man inte samtidigt gör en realistisk bedömning av möjligheterna att åstadkomma arbetsförhållanden som gör att ett för eleverna och lärarna meningsfullt skolarbete kan bedrivas. Att försöka lösa problemen genom att gång efter gång i skolorna utarbeta »trivselstenciler» för utdelning är antingen utslag av en aningslös tro på det skrivna ordets makt eller medveten flykt från verklighetens krav. Utbildningsministern fäste, såsom framgick av hans inledningsanförande, stora förhoppningar vid arbetsgruppen Sisk i skolöverstyrelsen som skall ägna sig åt frågor av detta slag. Dessa förhoppningar kan man dela. Det finns mycket att göra på området. Förverkligandet av den reform vi i dag beslutar om kan i stor utsträckning bli beroende av hur arbetssituationen i skolan utvecklar sig. Arbetstrivseln i skolan är beroende av att både lärare och elever upplever en meningsfull arbetssituation, som i sin tur är helt avhängig av de möjligheter lärare och elever har att lösa sina gemensamma uppgifter. För många elever har den nuvarande uppläggningen av årskurs 9 visat sig vara lämplig och därmed gett både elever och lärare arbetstrivsel. Omdaningen av årskurs 9 kan leda till att ett ökat antal elever får uppleva en skola som är mindre väl anpassad till deras behov och intressen. Hänsynen till eleverna gjorde, att man vid beslutet om grundskolan 1962 skapade ett stort antal tillvalsgrupper och linjer på högstadiet, såsom flera tidigare talare anknutit till och redogjort för. Följden av att systemet med tillvalsämnen på högstadiet undergår så stora förändringar kommer bl.a. att bli en stark teoretisering av årskurs 9. Många remissinstanser har gjort den bedömningen, att tillvalsämnena konst, teknik och ekonomi kommer att visa sig betydligt mindre attraktiva än de s.k. B-språken. Aktuella siffror för elevernas tillval i den nuvarande grundskolan visar, att mer än 80 procent väljer kombinationer som ger tillfälle att studera ett andra främmande språk. Detta torde innebära, att även elever, som i och för sig skulle vara intresserade av att välja ett icke språkligt tillvalsalternativ, i praktiken kommer att läsa något av B-språken. Detta har två orsaker. Dels uppfattas B språken som nödvändiga för studier på gymnasial nivå, dels torde de nykonstruerade ämnena konst, teknik och ekonomi — enligt min bedömning speciellt de två sistnämnda — ha fått en utformning som gör dem mycket litet tilltalande. De elever som väljer dessa ämnen kommer rent ut sagt att göra s.k. negativa val. Därför har bl.a. föreslagits, att försök skulle göras med naturorientering och samhällsorientering på högstadiet som tillvalsalternativ vid sidan av de nu föreslagna ämnena. Dessa nya ämnen kunde, menade man, ges en sådan utformning, att de skulle kunna intressera eleverna med naturvetenskapligteknisk respektive samhällsvetenskaplig inriktning. Förslagen har tyvärr icke beaktats. En annan elevgrupp, som kommer i kläm på högstadiet, är, som tidigare i dag flera gånger understrukits, de som nu läser på de s.k. tvåbokstaviga linjerna — de praktiskt inriktade eleverna. Jag beklagar, att man måste använda denna terminologi »de praktiskt inriktade eleverna». Den är inte särskilt adekvat, men det är svårt att finna någon annan terminologi som anger vad man vill ha fram. Särskilt dessa elever blir offer för teoretiseringar av högstadiet, och det rör sig för närvarande om över 20 procent av en årskull. Att ifrågavarande elever, som utskottsmajoriteten optimistiskt tror, kommer att tillgodoses enbart genom en successiv förbättring av pedagogiska åtgärder och en ökad förståelse för deras betydelse — så lyder faktiskt utskottsmajoritetens festliga formulering — är enligt min mening en fiktion. Vem är det för övrigt som skall få ökad förståelse för de successivt förbättrade pedagogiska åtgärderna? Är det lärarna? Som om inte dessa redan skulle begripa pedagogikens betydelse i den mån det finns användbara nya pedagogiska metoder! Eller är det eleverna? Ingen pedagogisk makt i världen kan i längden bemästra elever, om dessa inte får en sakundervisning som appellerar till deras anlag, intressen och behov. Högerpartiets förslag om ytterligare en tillvalsmöjlighet för de elever, som nu väljer någon av de tvåbokstaviga linjerna, är ett försök att inom ramen för den sammanhållna klassen skapa ett bättre fungerande högstadium. Måhända är en sådan ny möjlighet inte till fyllest, men den är åtminstone bättre än utskottsmajoritetens förslag, som inte är något annat än ett direkt uppbackan de av propositionens orealistiska linje. Utskottsmajoritetens uttalande, att ingen lösning finns för det svåra problemet — uppenbart för alla som arbetar på fältet — innebär ju, att man ger upp varje möjlighet att påverka det hela. Utskottsmajoriteten flyr undan den bistra verkligheten. Frågan om tillvalsmöjligheterna, som jag nu uppehållit mig vid, är kanske det allra viktigaste i utformningen av grundskolans högstadium. Det är den avgörande punkten på flera olika sätt. Gör vi fel där, kan det få mycket allvarliga konsekvenser. Jag tror för min del, att propositionen, som inte tar nödig hänsyn till flera betydelsefulla elevkategorier, lägger grunden till nya omprövningar, som måste komma ganska snabbt. Ytterligare några problem vill jag ta upp. Först ett terminologiskt sådant, redan berört flera gånger — ett problem som utöver de terminologiska aspekterna också har vidare konsekvenser. Det gäller -— som väl många av dem som följt debatten redan gissat — förändringen av ämnesbenämningen kristendomskunskap — en gång enbart kristendom — till religionskunskap, som propositionen och utskottet enhälligt föreslår. Detta har på många håll väckt en djup oro för att inte säga besvikelse, något som är mycket förståeligt. Man menar, att det redan i namnet på ämnet ligger en tillgång och en fixering som är av betydelse för ämnets handhavande och utformning inom klassrummets väggar och i lärarnas bedömningar. Det ligger onekligen en hel del i dessa tankegångar. Dessutom understryks, att huvudparten av ämnets innehåll, kvantitativt sett, hänför sig till kristendomen och ej till de andra religionerna.

På dessa bygger vårt samhälle och vår samlevnad och kommer att göra det även i fortsättningen. Det är alltså fråga om en tekniskt motiverad namnändring och ingenting annat. Egentligen är allt detta självklart, men jag har velat understryka det för att undanröja alla spekulationer om andra motiveringar till namnändringen vad beträffar högerpartiets representanter. Läroämnet blir med hänsyn till sitt innehåll detsamma som förut och undergår inga förändringar av grundläggande karaktär. Det förhållandet, att man emellertid vill försöka ta nya pedagogiska grepp på stoffet, är endast att hälsa med tillfredsställelse. Jag vill sedan beröra några problem av helt annan karaktär. I skolöverstyrelsens läroplansförslag hävdas, att de nuvarande skollokalerna i huvudsak kommer att vara användbara även efter en läroplansöversyn. Den uppfattningen anser jag något tvivelaktig, milt uttryckt. Det nya arbetssätt, som skall tillämpas i grundskolan, innebär att den traditionella klassundervisningen gradvis skall försvinna. Samverkan mellan ämnen skall förekomma i betydligt större utsträckning än nu. Detta medför ett behov av lokaler för storklassundervisning — från 90 upp till 120 elever — rum för mindre grupper — 5—+15 elever — utrymmen för elevernas enskilda studier, utrymmen för materiel och arbetsrum för lärarpersonalen. Givetvis kan skolorna inte byggas om eller nyuppföras till den tidpunkt, då den nya formen av undervisning efter läroplansöversynen är avsedd att ta sin början. Men det förefaller mig oundgängligen nödvändigt, att skolöverstyrelsen omedelbart efter riksdagsbeslutet påbörjar en kartläggning av hur läroplansöversynen kan antas påverka skolans lokalbehov. Kungl. Maj:t bör verkligen se till att så sker. På gymnasiet tillkom i samband med beslutet om det nya gymnasiet dels en del personal för skrivuppgifter, dels institutionstekniker för de naturvetenskapliga och tekniska ämnena. Jag anser, att behovet av dessa personalkategorier inte är mindre på grundskolans högstadium än på gymnasiet. De finns alltså inte nu och kommer inte att finnas där. Det har visat sig, att den nya personalen på gymnasiet utgör en betydelsefull förstärkning i riktning mot en effektivisering av skolans arbete. Det finns ingen rimlig anledning till att grundskolan skall vara sämre ställd i detta hänseende än gymnasiet. Det är faktiskt så, att arbetssättet på grundskolans högstadium i ganska hög grad liknar det på gymnasiet, och Kungl. Maj:t bör enligt min mening snarast ta ett initiativ till inmarsch av dessa personalkategorier också i grundskolan. Enligt propositionen kommer vi att få relativt små undervisningsgrupper i ämnet slöjd; om jag inte missminner mig maximalt 17 elever. Teckningsämnet, vars arbetssätt i mycket liknar slöjdens, har inte denna gruppuppdelning. Lärarnas möjligheter att genomföra läroplanens intentioner för teckningsämnets del torde vara mycket små, om inte gruppindelning i ämnet genomförs. Möjligheterna att individualisera undervisningen i hel klass om 30 elever är inte stora. Som jämförelse kan nämnas att gruppindelning i teckning förekommer i gymnasiet vid — tror jag — ett antal av 21 elever. Här är också plats för ett omtänkande. Eleverna skall givetvis vara i skolans centrum — skolan är till för dem —, men det hindrar inte att man även måste skänka personalen i skolan en tanke då och då, inte minst i reformtider. Vad händer med personalen? Herr Källstad berörde en personalsektor, men jag vill vidga problemet över hela fältet. Man behöver inte vara fackföreningsman för att resa frågan, men sysslar man med fackliga spörsmål, blir problemet direkt påträngande. Hur är det med staten och kommunerna som mönsterarbetsgivare? På lärarhåll hyser man, efter vad jag kan förstå, mycket stor oro. I sina förslag till läroplansöversyn har skolöverstyrelsen gjort vissa beräkningar av förändringarna i personalbehovet. Skolöverstyrelsen uppger visserligen, att alla utbildade lärare, som för närvarande tjänstgör inom grundskolan, torde kunna beredas tjänster också inom den nya organisationens ram, men det är litet svårt att förstå vad detta uttalande egentligen betyder; det är en smula oklart. Sannolikt innebär påståendet inte mer än att ungefär lika många personer som i dag är engagerade i undervisningen i grundskolan kommer att behövas för samma ändamål i framtiden. Däremot — och det är det viktiga i sammanhanget — är det oklart i vilken utsträckning uttalandena har relevans för enskilda orter och för enskilda undervisningsämnen. Jag ber att få exemplifiera. Tidigare har här talats om matematik; det gällde grundvalarna för matematikundervisningen i grundskolan. Nu skall jag säga något om matematiklärarna. På flera ställen i läroplansförslaget antyds — med vilken grad av relevans vågar jag inte avgöra —, att skolöverstyrelsen för högstadiets del räknar med att inom kort kunna realisera den uppläggning av matematikundervisningen som för närvarande prövas genom det s.k. IMU projektet. Enligt uppgift skall en över hela högstadiet fullt genomförd undervisning enligt detta projekt reducera matematiklärarbehovet med cirka 40 procent. Någon hänsyn härtill synes — och det förvånar — Sö inte ha tagit vid sin bedömning av personalbehovet i matematik. Det är alltså angeläget, att en mera exakt kartläggning kommer till stånd rörande konsekvenserna av hur ett högstadium, reviderat på det sätt som vi nu skall besluta, utfaller i såväl lokalt som personligt hänseende för lärarna med hänsyn tagen till de enskilda undervisningsämnena, inte till en total klumpsumma. Det är ett i hög grad rimligt anspråk, att de som med en långvarig utbildning siktar på tjänstgöring inom skolväsendet kan få en något så när realistisk uppfattning om sina möjligheter på denna arbetsmarknad; skulle de försämras får de tänka om. Även för i tjänst varande lärare är det ett intresse att det i god tid varslas om förändringar — det syndades mycket på den punkten när det gällde gymnasireformen — som kan inträffa i deras tjänstgöringsförhållanden. Ju tidigare besked de kan få, desto mindre besvärande blir omställningssvårigheterna. Det faller verkligen mörker över lärarna, men vi kanske skulle kunna försöka skingra det. Vad jag har sagt är egentligen rena självklarheter vad gäller arbetsmarknaden i övrigt, men då och då tvingas man till sin besvikelse konstatera, att dessa självklarheter inte alltid överföres också på det område som jag nu har talat om. Herr talman! Om jag får fortsätta i detta mörker, vill jag till sist ta upp det framtida översynsarbetet på grundskolan. Den verksamheten bör läggas upp så, menar jag, att såväl elever som lärare känner sig engagerade och får en känsla av att deras uppfattningar beaktas och leder till något resultat. Det öppna redovisningssystem, som tillämpats vid den nu aktuella, i dag behandlade översynen, bör användas även i fortsättningen och, skulle jag vilja tillägga, bli mera förutsättningslöst än tidigare. Vidare bör en framtida läroplansöversyn i högre grad än den nu gjorda bygga på en vetenskap lig utvärdering av gjorda försök. Försök är ju ganska meningslösa, såvida man inte gör en ordentlig utvärdering av dem, d.v.s. får klart för sig vad de kan leda fram till. Målet är en skola att trivas i, såsom jag inledningsvis sade. Vi är ingalunda där ännu. Måhända för oss den reformering, som vi i dag fattar beslut om, några fjät framåt. Vägen är lång till en skola som passar var och en efter hans speciella förutsättningar.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

Herr talman! Jag skall försöka att hålla mig till ämnet trots den magiska belysning och den mystiska stämning som helt plötsligt har sänkt sig över salen. I motionerna 1005 i första kammaren och 1272 i denna kammare har upptagits frågan om extra så kallade resurstimmar för elevvård på grundskolans högstadium. Motiveringar och yrkanden i linje härmed har tagits upp i reservationen 7, som jag med några ord vill kommentera. Till klass 7 kommer eleverna från mellanstadiet med dess klasslärarsystem. I sjuan möter eleverna flera olika lärare — för dem ett ovant förhållande — och var och en av dessa lärare har små möjligheter att lära känna eleverna. I många fall har eleverna också mycket litet att göra med sin klassföreståndare — bara ett par timmar per vecka kanske, och denna tid är då anslagen till undervisning i de ämnen denne undervisar i. Någon tid över för klassföreståndaren att ägna sig åt sin klass och åt enskilda elevers problem vid sidan av undervisningen finns i allt för liten utsträckning. Det nya högstadiet med dess omfattande kursplaner och hårt pressade schema kommer att i än högre grad än hittills ställa krav på både lärare och elever. Det är då av största vikt att resurser redan från början ställs till förfogande, så att skolan kan fungera på ett sätt som ger det utbyte man rimligen kan begära av en reform av den omfattning som denna har. Vi vet också att eleverna på högstadiet är i en mycket känslig ålder, och olikheten hos dem framträder mycket starkt under just de åren. Alla är inte lika starka i karaktären, och i vår i många avseenden krassa och kalla tid är det lätt för unga människor att hamna i miljöer och situationer, vilkas följder de kan ha ont av långt fram i sitt liv.

Jag kan bara beklaga att utskottets socialdemokratiska ledamöter och högerledamöter inte kunnat ansluta sig till en sådan tanke. Man får dagligen höra hur det klankas på ungdomen, inte minst på den ungdom som befinner sig i de nedre tonåren — i en del fall naturligtvis med viss rätt, men ofta är det överdrivet. Man får inte glömma bort att något litet analysera orsakerna till tonåringarnas beteenden och orsakerna till det som vi reagerar mot. Nu är detta trots allt inte någonting nytt i tiden. Jag vill som en liten parentes vid sidan om nämna att jag i min ägo har ett exemplar av en sedan flera år avsomnad stockholmstidning av årgång 1907. I denna finns en ledare med rubriken »Ungdomens alltmer tilltagande nerbusning». Det är sålunda inte något nytt problem vi brottas med, men det är inte desto mindre av en annan karaktär som gör att vi inte får nonchalera de bekymmer som kan uppstå. Man skall inte blunda för att problemen för många ungdomar är större i dag än tidigare och för att blindskären är flera och försåtligare. Det måste åvila oss föräldrar och i samhällsarbetet aktiva att ta vårt ansvar här som i så många andra frågor. Någon tycker kanske att en eller annan veckotimme av elevvård inte kan ha så stor betydelse som jag med min motivering framställer det, och naturligtvis är det en fråga om värdering och bedömning. Man kan avfärda det hela med ett sådant konstaterande, om man vill göra det enkelt för sig. Systemet med klassföreståndare är, om däråt ges möjligheter att rätt fungera, utmärkt. Vad kan inte en duktig klassföreståndare uträtta om han eller hon i en viss situation får tid och möjlighet att samla sin klass och tala med den om de problem, kanske inte för ögonblicket aktuella, med vilka eleverna när som helst kommer i kontakt med eller mot sin vilja? Många av dessa skulle säkert få den hjälp och vägledning som de så väl behöver. Jag är övertygad om att en rätt fungerande elevvård är en preventiv åtgärd som säkert är en god investering. I reservationen yrkas endast på försöksverksamhet. Organisatoriskt torde inga större hinder finnas. De s.k. håltimmarna, som vi tyvärr får dras med, skulle i många fall med fördel kunna användas för detta ändamål. Jag ber sålunda att få yrka bifall till reservation nr 7.

Skolöverstyrelsen är inne på denna linje, men varken departementschefen eller utskottsmajoriteten har kunnat biträda en sådan ordning. I den reservation som jag yrkar bifall till krävs att skolstyrelserna får genomföra denna försöksverksamhet i årskurserna 4 och 7 i linje med det bemyndigande som gäller för årskurs 1. I övrigt ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! De reformer på undervisningens område, som vi nu under 20 år hållit på med att genomföra framför allt för grundskolan eller, som den från början hette, enhetsskolan, har gått ut på att ge eleverna största möjliga valfrihet för sin utbildning. Eleverna i grundskolan och deras föräldrar har utnyttjat denna valfrihet inte till att dela upp sig på många valmöjligheter utan till att samla sig kring få valmöjligheter. Det är helt i konsekvens härmed som vi nu går över till detta tredje stadium i grundskolans historia, den tredje generationen, som innebär ett i stort sett sammanhållet högstadium. Det är om något ett bevis på praktisk skoldemokrati när man på detta sätt låter elevernas och föräldrarnas val styra utvecklingen. Detta är förmodligen inte det sista steget. Vi kanske en gång får genomföra så stora förändringar, att man kan tala om en fjärde generation i grundskolan, men det kan också hända att vi kan reda oss med vissa förändringar inom tredje generationen. Ingen tror väl att det inte kommer att behövas förändringar. Herr Mattsson sade att utskottsmajoriteten ansett det äventyrligt att på någon punkt gå ifrån propositionen. Det är inte riktigt. Vi är ense med motionärerna om att det säkerligen så småningom kan bli förändringar i det nu upplagda schemat, och vi har, som herr Mattsson mycket väl vet, tagit upp varenda motion till mycket grundlig behandling i avdelningen. Men vi har inte på någon punkt blivit övertygade om att de lösningar motionärerna föreslår är bättre än propositionens förslag; tvärtom har vi ansett att propositionens lösningar på varje punkt tills vidare är att föredra. Därför har vi hållit fast vid propositionen. För att inte i slutomgången råka hoppa över något ber jag, herr talman, att genast få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter. Härefter skall jag försöka svara på en del av vad som sagts i dagens debatt. Vi vill ju ge alla elever så mycket som möjligt. Vi talar om orienteringsämnen, och över huvud taget skall hela skolgången vara en orientering i den värld som eleverna lever i. Vi vill försöka få med alla områden som de kan komma i beröring med; det är ett önskemål. Men samtidigt måste vi se till att få tillräckligt med tid för de olika momenten i undervisningen. Dessa två önskemål kommer i ganska hög grad i strid mot varandra. Ju mer vi vill lägga in i undervisningen, desto mindre tid blir det för varje avsnitt. Det måste många gånger bli en avvägning, en balansgång. Detta avspeglar sig i flera av motionerna och reservationerna. Man vill ha in mer av vissa moment, men det kan inte ske annat än på bekostnad av andra moment. Vill vi ha fler ämnen, så blir det färre timmar till de ämnen vi redan har, och ämnessplittringen, som redan är mycket stor, blir då ännu större. Vi försöker motverka detta genom att integrera ämnena med varandra och genom att lägga upp arbetsområden, som omfattar många olika ämnen och inom vilka eleverna kan få ägna sig mer eller mindre åt de olika avsnitten. Men trots det har vi en mycket stor ämnessplittring, så stor att vi inte kan öka den ytterligare. Det har talats om att de elever som valt praktiska linjer i vissa fall gjort ett negativt val. Nu tror jag att det är orättvist att påstå, att alla dessa elever gjort ett negativt val. En hel del av dem har gjort ett i högsta grad positivt val; de vill lära dessa ämnen och har därför valt dem. Men även för de elever som valt de mer teoretiskt betonade ämnena har det varit ett svårt val, ty även de har velat ha praktiska ämnen. Jag tror inte att det är en överdrift att säga att många elever skulle vilja ha med alla de ämnen som finns i den nya uppläggningen. De skulle vilja läsa tre främmande språk och de skulle vilja läsa konst, teknik, ekonomi och maskinskrivning — inget av ämnena skulle de anse som oväsentligt. I den här åldern kan man visserligen vara ytterligt skoltrött, men det är också en ålder med en snart sagt obegränsad konsumtionsförmåga i alla avseenden; vakna barn och ungdomar vill pröva allting. Vi måste alltså göra en avvägning, och här har man försökt göra den på det sättet att man i stort sett tagit upp olika ämnesområden, som alla elever skall läsa, men ändå kunnat bevara vissa tillvalsmöjligheter. Detta har skett för ati man skall få tillräckligt många timmar till varje ämne, något som inte blir möjligt om man låter alla läsa alla ämnen. Jag vill särskilt nämna språken. I ett land som tillhör ett litet språkområde måste främmande språk alltid ta en stor del av undervisningstiden. Med de alltmer ökade internationella kontakterna måste man räkna med att behovet av kunskaper i främmande språk och kanske i mer än ett främmande språk blir allt större. Det är alltså naturligt att vi vill ha in undervisning i mer än ett främmande språk. Det är å andra sidan inte så lyckat att splittra sig för mycket. Vi som är gamla och har deltagit i skoldiskussionen under lång tid minns dis kussionen från den tid då engelska infördes som grundspråk redan i folkskolan. När det gällde den fortsatta undervisningen diskuterades då huruvida man skulle ha engelska, tyska eller franska, om man skulle ha alla tre språken eller om man skulle koncentrera sig på engelska. Det var då många som sade att det var bättre med ett riktigt fönster ut mot världen än med tre blindfönster. Det ligger något i det omdömet. För min del är jag inte övertygad om att man skall ha så bråttom att införa ett obligatoriskt B-språk och att införa C-språk redan i grundskolan. Det kan diskuteras om det inte är viktigare att stärka engelskundervisningen. Den tid vi kan ägna undervisningen i främmande språk måste ändå ställas i proportion till den tid vi ägnar åt andra ämnen, och inom det avsnitt som ägnas åt språken måste vi göra avvägningen huruvida vi skall ha ett, två eller tre språk. När det gäller B-språket har det i en motion föreslagits att det i fortsättningen skall erbjudas fyra alternativ i stället för som nu två alternativ. Det kommer att ställa till oerhört mycket trassel på stadiet över grundskolan. Eleverna från grundskolorna samlas till gymnasieorterna i gymnasium eller fackskola. Om man börjar med fyra B-språk i grundskolan måste gymnasiet och fackskolan ge både nybörjarundervisning och fortsättningsundervisning i alla fyra språken, och det kommer att skapa svårigheter inte minst på de små gymnasieorterna. Det kommer att stöta på praktiska svårigheter; en del elever kommer helt enkelt inte att kunna få fortsätta med det språk som de har börjat med. Sådana svårigheter skall vi inte i onödan försätta oss i. Vi bör nog därför tills vidare nöja oss med det arrangemang vi för närvarande har. När det sedan gäller de ämnen som man vill ha ökad tid till är det, som flera talare påpekat, nödvändigt att ta tiden för dessa ämnen från andra ämnen. Riksdagen har tidigare gjort be stämda uttalanden för en förstärkning av de estetiska och praktiska ämnenas ställning. Det har alltid i princip erkänts att dessa är lika viktiga, lika allmänbildande och lika nyttiga för den enskilde individen som de teoretiska ämnena, men i praktiken har det alltid varit de estetiska och praktiska ämnena som fått maka åt sig när man velat vinna utrymme för nya ämnen. När vi på försök införde engelskan i folkskolan togs tiden från slöjden, alltså från det enda praktiska ämnet. Så har det gått gång på gång. Detta är första gången de praktiska och estetiska ämnena verkligen fått ett genombrott, det är första gången de fått den plats i skolan som de bör ha i ett samhälle där fritiden spelar allt större roll. Skolan skall inte bara utbilda för produktionslivet; den skall utbilda lika mycket för fritiden. För personlighetsutvecklingen, som vi talar om i alla skolsammanhang, är dessa ämnen lika viktiga som de teoretiska. Det är alltså att hälsa med stor tillfredsställelse att dessa ämnen fått större utrymme än tidigare, och vi skall akta oss för att på nytt minska deras omfattning. Musiken har ju under den senaste tiden varit ett tillvalsämne och det ämnet har nästan blivit utslaget. Detta skulle ju kunna tyda på att det inte finns så stort behov av detta ämne, men i själva verket beror detta just på den dragkamp som jag talade om. Jag har träffat många elever som varit förtvivlade över att de varit tvungna att avstå från musiken, men det har inte funnits någon annan möjlighet när de valt de ämnen de valt. Nu kommer de att slippa den situationen. Samtidigt som musiken nästan försvunnit från schemat har den frivilliga musikundervisningen, den undervisning som bedrivs av de kommunala musikskolorna, växt otroligt på senare tid. Kommunerna har satsat mycket hårt på den, och det är allt fler som vill ägna sig åt musik på sin fritid. Det är mycket viktigt att vi får behålla de två obliga toriska musiktimmar som man nu vill plocka bort — det är viktigt inte minst för att få rätsida på lärarproblemet. Att skaffa kompetenta musiklärare är för närvarande mycket svårt. Stommen i musikundervisningen måste ju ändå vara fasta lärartjänster, och dem kan man inte bygga på fritt valda ämnen — då vet man aldrig det ena året hur många timmar det blir nästa. I och med att musiken får tre obligatoriska timmar på högstadiet åstadkommer vi ett helt annat underlag för tjänster, och detta kommer i stor utsträckning även det frivilliga musiklivet till godo. Annars är det nog alldeles riktigt att många elever önskar lära sig maskinskrivning, men icke på musikens bekostnad. Tills vidare får vi vänta med att införa obligatorisk undervisning i maskinskrivning. Man har ju ändå fortfarande möjlighet att utnyttja de timmar som står till förfogande för fritt valt arbete. Detta fritt valda arbete tror vi, som tillhör utskottsmajoriteten, kommer att visa sig vara något oerhört värdefullt. De elever som tidigare har valt praktiska tillvalsämnen hoppas vi nu i stor utsträckning skall kunna få sina intressen tillgodosedda genom den uppläggning vi ger det sammanhållna högstadiet. Men inte minst för dem kommer fritt valt arbete att vara en mycket värdefull säkerhetsventil; detta ämne blir mycket friare än något ämne i den nuvarande skolan är. Om det verkligen skall komma att ge vad man tror beror i hög grad på de lokala organens fantasi och initiativkraft. Jag skulle vilja säga att här har samarbetsnämnderna en «utomordentligt stor och konkret uppgift där de verkligen kan göra en insats vilket är en viktig förutsättning för att samarbetsnämnderna skall kunna komma i gång. Vi har inga delade meningar om vikten av samarbetsnämnder. Men inom utskottsmajoriteten har vi ansett att det för ögonblicket är lika bra att vi fortsätter på den frivilliga vägen när det gäller grundskolans högstadium. Vi har samarbetsnämnder i gymnasierna och vi har även samarbetsnämnder i många högstadier. Skolöverstyrelsen rekommenderar att samarbetsnämnder inrättas och följer utvecklingen med uppmärksamhet. Men beträffande alla demokratiska institutioner gäller att de blir bäst, när de får växa fram naturligt. Vi tror att i den mån man finner konkreta arbetsuppgifter för dessa samarbetsnämnder kommer de till stånd på allt fler platser, och så småningom kommer det väl att bli så självklart att de skall finnas att det även bör skrivas in i skolstadgan. Vi anser emellertid inte att det är farligt att nu vänta med det utan tror tvärtom att om man tvingar fram samarbetsnämnder skulle de på en del håll visserligen existera men komma dåligt i arbete, därför att det inte finns tillräckligt intresse för dem. Det skulle snarare vara till hinder än till hjälp i utvecklingen. Vad sedan beträffar den praktiska inriktningen av tillvalen har utskottsmajoriteten funnit att vi inte skall göra ett sådant uttalande beträffande vissa ämnen, därför att man hoppas att i alla ämnen kunna finna praktiska och konkreta uppgifter för eleverna som gör det möjligt för dem att direkt även syssla med sina händer. Inte minst inom arbetsområdena bör det alltid kunna finnas utrymme för en hel del praktiskt arbete, medan däremot naturligtvis mycket teoretiskt lagda elever kan vara intresserade för konst eller teknik eller ekonomi. Det skall inte möta något hinder att lägga upp den undervisningen teoretiskt för dem som verkligen önskar och behöver det. Vi har ändå från början av försöksverksamheten med nioårig enhetsskola talat mycket om den nödvändiga individualiseringen inom klassens ram. Förr blev det nog huvudsakligen ett honnörsord som inte hade någon täckning i verkligheten. Men där har ett omfattande utvecklingsarbete ägt rum, dels ett pedagogiskt, dels också ett tekniskt. Vi har fått hjälpmedel som vi inte hade från början, och nu går det i stor utsträckning att individualisera inom klassens ram. Det går alltså att tillgodose elevkategorier med olika inriktning, så att de finner en meningsfull sysselsättning och samtidigt lär sig att samarbeta genom att de finns i sammanhållna klasser. Det är ju något av det viktigaste i vårt moderna samhälle att människor med olika inriktning, olika begåvning, olika intressen kan samarbeta för att nå bästa möjliga resultat. I samband med diskussionerna om den sammanhållna skolan sades det att vi offrade begåvningarna. Med dessa nya självinstruerande hjälpmedel som vi har finns det möjligheter för begåvade elever att hinna snart sagt hur långt som helst inom klassens ram utan att därför bryta kamratskapet med de andra. Just de estetiska och praktiska ämnena ger många möjligheter till att de mer och de mindre begåvade skall finna varandra och då kanske också finna att de har gemensamma intressen även i de teoretiska ämnena. Jag vill nämna ytterligare en sak som är mycket viktig, nämligen den sista reservationen, som herr Elmstedt var inne på, om uppdelningen av klassen såsom man gör i småskolan. När lärarna tar emot nybörjarna får de de första dagarna bara en halv klass och bara två timmar. Det har huvudsakligen kommit till för barnens skull för att de så småningom skall vänja sig vid att leva i flock. Det skälet gäller ju inte alls i samma utsträckning för fjärde och sjunde klasserna, utan där skulle motivet vara att man vill låta lärare och elever bekanta sig med varandra i en mindre grupp. Det är klart att detta i och för sig kanske vore värdefullt, men jag vill påpeka att det rör sig om en till två veckor vid läsårets början i klasserna 4 och 7. Två veckor betyder alltså i praktiken att eleverna får en veckas undervisning mindre. De skall alltså När vi införde femdagarsveckan såg vi oss nödsakade att utöka skolåret från 39 till 40 veckor för att få utrymme för det nödvändiga antalet timmar. Det skulle vi alltså ta tillbaka. Vi kunde lika gärna ha behållit bestämmelsen om 39 skolveckor, om vi har råd att avstå från dessa 35 timmar. Om vi fördelar dem över året betyder det en timme i veckan, d.v.s. den tid som man önskar ytterligare för vardera av kemin och hemkunskapen. Så många timmar som eleverna skall avstå från är det alltså fråga om. I synnerhet i sjunde klass, där ämnesträngseln är så stor och så få timmar står till förfogande för varje ämne, har vi absolut inte råd att avstå från 35 timmar. Det är klart att det blir större effekt om man har en halv klass och att det där återvinns något av vad man förlorar, men det blir inte på långt när allt. Att ge ett generellt tillstånd härvidlag tror jag skulle visa sig vara ganska olyckligt. Dessutom tillkommer att om vi har möjligheter att läsa med delad klass i 35 timmar mer per läsår än vad det nu finns möjlighet till, skulle det antagligen finnas skäl att få större frihet att sätta in denna delning när den bäst behövs och inte ta ut den på en gång vid läsårets början. Detsamma gäller om de resurstimmar vi fått. Det är en utmärkt anordning men meningen är just att de skall vara resurstimmar. Användningen skall vara fri så att man i varje skola skall kunna undersöka hur man i just den skolan kan få den största nyttan av timmarna. Timanvändningen blir inte densamma i olika skolor och inte heller blir det samma användning av dessa resurstimmar i samma skola år efter år. Det beror helt och hållet på klassammansättningen, elevmaterialet och delvis också på vilka lärare skolan har. Skall resurstimmarna komma till största möjliga nytta måste de verkligen kunna användas fritt och således inte vara specialdestinerade för elevvård eller någonting annat. Slår det väl ut med dessa resurstimmar hoppas och tror jag att vi så småningom kan få flera. Då kan också vissa timmar brukas för den direkta elevvården, och i vissa fall kan timmar kanske också användas då en ny lärare skall överta en klass på så sätt att en delning av klassen får äga rum. Jag tror alltså att man hellre än att göra ett generellt medgivande bör inrikta sig på att snarast möjligt öka antalet resurstimmar. Herr talman! Jag beklagar att det tar lång tid men det är många reservationer och det måste ju ta en liten stund att gå igenom dem. Härmed lägger vi nog ändå grunden till en skola som kan bli utmärkt. Jag skulle vilja ta upp ett par saker som inte nämns i någon reservation därför att vi är eniga. Några talare har redan varit inne på dem. Det ena gäller matematikundervisningen. Inga motioner föreligger men det har under hand gjorts flera framställningar till avdelningen och enskilda ledamöter. Herr Turesson talade om vad det rör sig om så jag behöver inte gå in härpå. Skolöverstyrelsen är betänksam och har föreslagit att man under en övergångstid skulle ha parallella kurser då man från början inte är beredd att använda den nya ordningen. Detta avvisar departementschefen eftersom han anser att det skulle ställa till för mycket trassel i skolan att ha två kurser. Utskottet delar den uppfattningen. Vi anser alltså inte att vi kan gå på skolöverstyrelsens förslag. Men samtidigt förstår vi de bekymmer man har. Det finns ingen enhällig opinion bland matematiklärarna och gymnasielärarna för denna nya matematik. Man bör därför följa utvecklingen med uppmärksamhet. Att resultaten har blivit så pass dåliga hittills på högre stadium kan bero på att man inte har börjat i tid utan har varit tvungen att börja tillämpa ett nytt system på ett högre stadium efter att tidigare ha lärt in ett annat system. Resultatet säger alltså inte i och för sig att det är fel att börja nerifrån småskolan. Men skall man börja nerifrån småskolan och fortsätta genom hela mellanstadiet i grundskolan, så måste man gå försiktigt fram. Framför allt måste man noga utarbeta metodiken. Vi vet alla att matematik hör till de ämnen som många elever har svårigheter med. En hel del av de svårigheterna är av psykologisk art; eleven har en gång på ett tidigt stadium fått för sig att matematik är något svårt och obegripligt, som han aldrig kommer att klara, och sedan går det inte att få honom ur den föreställningen. Vi får inte ta den risken att nybörjarna finner matematiken obegriplig från början, utan vi måste gå försiktigt fram och så småningom få in eleverna i det nya systemet. På många sätt är det givetvis lättare att ha med nybörjare att göra, eftersom de inte har lärt in något annat tidigare. De behöver därför inte ändra på sina begrepp och sin terminologi utan kan ta det från början. Här om någonsin är det viktigt att fortbildningen av lärarna håller jämna steg med utvecklingen, så att de som undervisar är helt förtrogna med det nya systemet och uppläggningen av matematiken. Likaså är det oerhört viktigt att inte föräldrarna lämnas utanför. Om en liten sjuåring kommer hem och säger att »fröken sade så och så, men jag förstod det inte», och om föräldrarna då inte ens vet vad det är fråga om, så blir det inte lätt. I TV har man både förra året och i år haft en kurs, som många har ansett vara mycket lyckad. Både barn och lärare har varit förtjusta i den. Även de föräldrar som varit hemma på dagen, när skolradioprogrammet sänds, har då kunnat orientera sig något om dessa ting. Jag vill emellertid säga att om vi skall ha den nya matematikundervis ningen i hela vårt undervisningsväsende är det viktigt att inte minst massmedia förser oss andra, som har lärt ett annat system, med litet matematisk allmänbildning, så att vi inte står alldeles främmande för det nya. Här finns alltså mycket att göra både lokalt och centralt. Men det viktigaste är att vi får en reformerad matematikundervisning, ty den har inte varit bra hittills. Vad som sedan kan komma ut av detta nya får framtiden utvisa. Ett annat problem som jag här vill ta upp och som flera talare har varit inne på är de besvärliga eleverna, om vi nu skall kalla dem svagpresterande eller något annat. Alla vet vilka elever det rör sig om. Vi har dem. De har tidigare hopats på de helpraktiska linjerna, vilket inte alla gånger har varit så lyckligt. De eleverna består av många olika kategorier. Vi har t.ex. dem som är uteslutande praktiskt begåvade. Det finns sådana också, även om de kanske inte är så vanliga som man förr trodde, då man ansåg att en människa var antingen ensidigt praktiskt eller ensidigt teoretiskt begåvad. Vi har elever som har mycket svårt för sig i de teoretiska ämnena men som är rena trollkarlar med sina händer. De måste givetvis få utlopp för sin verksamhetslust och ha möjligheter att syssla med praktiska ting. Vi har andra elever som är negativt inställda till all undervisning, som är både klumpiga och obegåvade så att säga. De har det naturligtvis mycket besvärligt. Den kategorin måste vi ta oss an alldeles särskilt. Sedan har vi som bekant också ungdomar i besvärlig ålder. Det kan inträffa att mycket begåvade och i normala fall mycket välanpassade ungdomar av båda könen råkar in i en period under vilken de är skäligen odrägliga för både sig själva och omgivningen. Detta är ett naturligt utvecklingsstadium, som vi alla har passerat, även om vi har haft det mer eller mindre svårt. En av våra mest framstående barnpsykiat rer utbrast en gång vid en diskussion om dessa ting: »Om man kunde få ungdomar och föräldrar att fatta att denna period i en människas liv är så svår att vad det här gäller är helt enkelt att överleva!» En psykiatriker ser ju emellertid bara de värsta fallen. Lyckligtvis är det inte lika svårt för ungdomskullarna i deras helhet, men det finns elever som har det så svårt och som är så besvärliga. Jag skulle vilja tillägga att det inte bara är de unga och föräldrarna som skall överleva — det vore ju rätt trevligt om också lärarna gjorde det. Därför måste vi säga oss att det icke alltid hjälper med vare sig pedagogiska eller organisatoriska åtgärder. Vi kommer ändå alltid att ha kvar en grupp besvärliga elever. Vi kan krympa den så att den blir åtskilligt mindre, genom att på lämpligt sätt ta hand om våra elever, men det kommer alltid att finnas kanske bara någon procent — vilket i absoluta tal också är ett stort antal — som vi icke kan anpassa i skolan. Vi måste ha medel att hjälpa dessa ungdomar över denna svåra period helt enkelt så oskadade som möjligt, både för deras egen och för omgivningens skull. Skolöverstyrelsen har i detta sammanhang nämnt den utvidgade praktiska yrkesorienteringen. Den ger möjligheter att skaffa dessa ungdomar ett arbete, där de kan få stanna under kortare eller längre tid. De är därvid naturligtvis fortfarande inskrivna i skolan och kan när som helst tas tillbaka dit och få kompletterande teoretisk undervisning. Denna möjlighet behandlar departementschefen ganska snävt. Han anför att han inte vill ha detta som ett korrektionsmedel. Det har säkerligen aldrig uppfattats som ett korrektionsmedel. Tvärtom anser nog ungdomarna att det snarare är en belöning att få komma ut i arbetslivet. Vi måste alltså ha utvägar kvar i dessa fall. Den förlängda praktiska yrkesorienteringen kan i en del fall vara av värde. Tyvärr är en del av de ungdomar det gäller lika omöjliga på en arbetsplats som i skolan, och då kan man inte skicka ut dem i arbetslivet. Vi hoppas att det med ledning av detta fritt valda arbete skall vara möjligt för de aktuella ungdomarna att finna åtminstone något som de är intresserade av och verkligen kan ägna sig åt. Man skulle då kanske kunna tänka sig att de får välja bort ett eller ett par av de ämnen, som är allra svårast för dem, och i stället får ägna sig mera åt det fritt valda arbetet. Detta var bara några hugskott beträffande möjliga lösningar. Vi har dock i utskottet icke velat föreslå någon konkret lösning. Vi vet hur svåra dessa problem är och anser att det här om någonsin måste bli fråga om individuella lösningar. Vi har därför nöjt oss med det uttalandet att det för de elever, som har stora anpassningssvårigheter, skall vara möjligt för elevvårdskonferensen, som är sammansatt av alla de personer i skolan som har att göra med eleverna, att lägga upp individuella studieplaner. Dessa måste alltså vara helt individuella. Det kan finnas risk för missbruk av en sådan ordning, som skulle innebära att det uppstod hela grupper som arbetade under speciella förhållanden. Sådana effekter kan motverkas t.ex. genom en föreskrift om att okonventionella lösningar skall underställas länsskolinspektör eller länsskolnämnd. Det finns många sådana utvägar. Vi har bara uttalat att det behövs bestämmelser om detta, som skall utfärdas av Kungl. Maj:t. Vi hoppas emellertid att bestämmelserna skall bli sådana att de ger Möjligheter till okonventionella och goda lösningar. Det är den aktuella gruppen av elever som dels vållar de största svårigheterna i skolarbetet, dels förorsakar en stor del av otrivseln i skolan. Om Man icke lyckas med dem, lägger man Srunden för en framtida asocialitet. Varje sådan elev som man lyckas få på rätt bog är värd all den möda och alla de kostnader man lägger ned härpå, naturligtvis främst därför att man räddar en ung människa till en för henne själv meningsfull tillvaro, men också ur samhällets synpunkt. Vi anser alltså att detta är en mycket viktig fråga.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

Herr talman! Jag vill gärna begagna detta tillfälle till att säga att det som vanligt varit riktigt njutningsrikt att lyssna till fröken Olsson — och i dag har det ju varit en alldeles speciellt mysig skymningsstund. Jag vill också beklaga att kammaren från och med nästa års riksdag inte kommer att ha tillgång till fröken Olssons stora kunnande och saklighet på skolans område. Jag begärde emellertid ordet för att anknyta till ett avsnitt av fröken Olssons anförande där jag har något avvikande mening. Fröken Olsson sade beträffande det yrkande som framförts i reservationen 1 om ett mera praktiskt betonat tillvalsalternativ, att den utveckling som vi nu fått på skolans område är en praktisk form av skoldemokrati, eftersom det är elevernas och föräldrarnas val som fått bestämma utvecklingen. Det är klart att man kan säga detta — och så skulle det vara om valet hade skett enligt förnuftsmässiga och rationella grunder. Men jag är inte säker på att det är så. Man har anledning befara att det är sekundära faktorer som i många fall påverkar valet mera än de primära som har samband med elevernas varierande anlag och intressen. Och sådana värderingar är naturligtvis samhällets värderingar, våra egna olika värderingar när det gäller skilda yrken 0. d. Det är inte säkert att detta sammanfaller med elevintressena. I detta sammanhang använder fröken Olsson den för mig förhatliga — jag vill faktiskt använda ett så starkt ord — benämningen »negativt val» i samband med val av praktiskt orienterade utbildningslinjer. Jag tror att denna benämning »negativt val» kraftigt skadat uppfattningen om de olika utbildningslinjerna. Det är ett värdeladdat uttryck, och benämningen uppfattas som en nedvärdering av de praktiska utbildningslinjerna och därmed också av de praktiska yrkena. Jag har naturligtvis helt klart för mig att detta inte är meningen. De som har använt detta ord och använt det till leda har naturligtvis inte menat att det skulle bli på detta sätt, men effekten har blivit denna, och det vill jag allvarligt beklaga. Det gagnar inte ett val som borde vara till största möjliga nytta för eleverna själva, och det främjar sannerligen inte heller jämlikhetssträvandena i samhället.

Herr talman! Några påpekanden i anledning av fröken Olssons anförande. Fröken Olsson säger att motionerna inte kunde anses vara bättre är propositionen. Därvidlag kan det naturligtvis råda olika meningar. Fröken Olsson anser att propositionen var bäst, men jag vill framhålla att motionerna till inte obetydlig del tog upp förslag som skolöverstyrelsen hade framfört. Skolöverstyrelsen har säkerligen gjort ingående överväganden, och det går inte att förneka att skolöverstyrelsen har möjligheter att framlägga synnerligen väl underbyggda förslag när det gäller en sådan här bedömningsfråga. Beträffande maskinskrivningen har det ju vid många tillfällen framförts önskemål om att denna undervisning skulle införas för alla elever i den obligatoriska skolans högre årskurser, och i reservationen 5 reser vi ånyo förslag härom. Också det förslaget emanerar från skolöverstyrelsen. Mycket positiva erfarenheter har redovisats från försök med obligatorisk maskinskrivning i årskurs 6 bl.a. inom sammanlagt tio rektorsområden under åren 1965—1967. En obligatorisk undervisning för så unga elever som i mellanstadiets sista årskurs har upplevts som pedagogiskt motiverad. När experter på området besökte oss i andra avdelningen fick vi också klart för oss att sådan undervisning har stor betydelse inte minst för språkundervisningen. När det gäller samarbetsnämnderna vill jag framhålla att det visst är bra när man kan gå på frivilliglinjen och att man kan inrätta sådana nämnder. Men när det hela går mycket långsamt och när de samarbetsnämnder som är i gång ändå har uppnått mycket positiva resultat har vi ansett att det finns anledning att skriva in bestämmelser härom i skolstadgan. Vad beträffar de praktiskt inriktade eleverna säger fröken Olsson att man måste se till att dessa får sina intressen tillgodosedda. Även jag har framhållit detta och behandlat det mycket utförligt. Jag vill endast tillägga att när det gäller denna fråga har vi i våra reservationer föreslagit en hel del som, enligt vad vi räknar med, skulle vara av värde för de praktiskt inriktade att få ägna sig åt. Det gäller här inte bara några få utan det är en stor grupp som är intresserad av praktiskt arbete och vars intressen man skulle behöva tillvarata.

Herr talman! Jag vill nämna för fröken Olsson att jag har studerat skol överstyrelsens läroplansöversyn för grundskolan, speciellt beträffande konst, teknik och ekonomi. Jag finner att uppläggningen är mycket teoretisk och att undervisningen alltså kan medföra besvärligheter för de s.k. svagpresterande eleverna. Det är t.ex. fråga om att de skall uppleva och förstå olika konstnärliga uttrycksformer. I skolöverstyrelsens förslag till översyn framhålles att eleverna bör få utlopp för sin skaparlust i aktiviteter som medger att de personligt kan få gestalta iakttagelser, erfarenheter, tankar och känslor som efter hand leder dem till ökad insikt om sina möjligheter att uttrycka sig på det konstnärliga området. De skall ha orientering om konstnärliga grundbegrepp. När det gäller tekniken är det i hög grad fråga om analys och inom planeringsområdet uppfattning och analys av syfte, funktion och konstruktion, avvägning av enskilda och gemensamma arbetsinsatser. Beträffande ekonomin finns en liknande teoretisk inriktning. Undervisningen skall ge eleverna tillfälle att utveckla en analyserande och Övervägande inställning till den enskildes, familjens och samhällets ekonomi. Mot bakgrund av dessa beskrivningar har vi betonat att de praktiska momenten borde komma i centrum. Till det Praktiska hör vad beträffar konsten den skulpturala verksamheten, den hantverksmässiga och industriella formgivningen. Inom tekniken är det fråga om det manuella arbetet, d.v.s. tillverkning, montering och annat arbete, användande av verktyg, maskiner och material. På ekonomins och även andra områden bör det bli fråga om laborativa övningar av olika slag för att eleverna skall få tillfälle att utveckla Självverksamhet. Vi anser alltså att de Praktiska momenten bör komma i Centrum inom dessa tre tillvalsämnen. Därigenom kan man hjälpa de elever Som har en mer praktiskt inriktad begåvning och praktiskt intresse.

Herr talman! Jag vore glad om ljuset ville återvända med mig, eftersom det försvann med mig, men det gör det tydligen inte. Fröken Olsson, även jag vill återkomma till frågan om de mer praktiskt inriktade eleverna, d. v. s. cirka en femtedel av en årskull. Det är den verkligt viktiga punkten i denna revision av grundskolans läroplan. Jag har knappast, varken här i kammaren eller inom avdelningen, blivit övertygad om att utskottet har tagit tillräcklig hänsyn till dessa elever. Propositionen gör det inte. Utskottsmajoritetens skrivningar om individualisering inom klassens ram, om nya pedagogiska metoder och om ökad förståelse för dessa metoders betydelse o.s.v. säger inte mycket. Jag tror inte, att de på något sätt är till fyllest för dessa elever, som förvisso icke är undantagsfall utan ganska många. Fröken Olsson sade i debatten, att man skulle ha kunnat tänka sig ett arrangemang med bortval av vissa ämnen eller något liknande men att utskottet inte hade velat ge några konkreta lösningar. Jag måste beklaga, att utskottet inte ville gå från teori och spekulation till en verklig konkretisering av problematiken. Som jag nämnde redan i mitt förra anförande får vi nog uppleva, att en revision på denna punkt kommer att påfordras mycket snabbt.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

Ungdomarna möter, som jag tidigare nämnde, i dag så många blindskär och står vid så många vägskäl som kräver vägledning att en sådan kontakt mycket väl behövs, ja, nära nog är ett villkor. Det gläder mig att fröken Olsson i sitt anförande betonade att de synpunkter som fördes fram i dessa reservationer hade ett visst fog för sig och att man kanske i framtiden får överväga behovet av dylika timmar.
Herr talman! Jag är mycket angelägen att framhålla att de elever som utskottet talar om, vilka kan behöva helt individuell studiegång och bör ägnas särskilt intresse, icke är de 20 procent som nu väljer praktiska ämnen. Skolöverstyrelsen har gått försiktigt fram just därför att den har varit rädd för att detta förhållande skulle återkomma på någon bakväg. Vi räknar med att av dessa 20 procent elever de allra flesta kommer att kunna finna sig väl till rätta i en skola med den uppläggning som vi nu har framför oss. Det blir rena undantag att man måste tillgripa andra lösningar. De tre tillvalsgrupperna — den tekniska, den estetiska och den ekonomiska — är icke avsedda enbart för de ensidigt praktiskt lagda eleverna utan i lika hög grad för elever som siktar på t.ex. tekniskt gymnasium eller på den naturvetenskapliga grenen i gymnasiet. De som siktar på handelsutbildning skall kunna välja den ekonomiska linjen 0. S. v. Det måste finnas möjligheter till gymnasieförberedande teoretisk undervisning i dessa grenar och inte bara rent praktisk undervisning. Med den uppläggning som reservanterna vill ge dessa linjer skulle de bli icke gymnasieoch fackskoleförberedande utan rent praktiska grenar, och vi skulle alltså inte vinna det som vi vill åstadkomma. Vad gäller högerreservationens förslag om införande av en extra linje är det väl om något ogenomtänkt och orealistiskt att man på fyra veckotimmar skulle kunna pressa in det huvudsak liga innehållet från tre nuvarande praktiska linjer. Hur skall det gå till?

Herr talman! Nu förenklar fröken Olsson problematiken igen. Vad det praktiska tillvalsalternativ som vi har fått fram skall omfatta innehållsmässigt kan man naturligtvis inte här redovisa; det är ju en form av läroplansarbete som kräver en hel del överväganden av delvis svårbemästrad karaktär. Vad man kan ange här är naturligtvis endast en inriktning på någonting som man vill ha. Att ställa frågor, såsom har gjorts i diskussionen, av typen: »Vilken av de nuvarande tvåbokstavslinjernas kurser avser ni att ta?» är alldeles meningslöst. Det är inte fråga om ett sådant val, och inte heller skall man komma och försöka skämta och säga, att det rör sig om hela innehållet i de nuvarande praktiska alternativen. Det är löjligt att säga någonting sådant. Jag upprepar att vad frågan gäller är att ange inriktningen för det kursplanearbete som måste utlösas, om riksdagen skulle vilja uttala sig för ytterligare en tillvalsmöjlighet. Driver man fröken Olssons argumentering vidare — vilket jag har suttit och väntat på —, innebär det generellt sett att det skulle vara helt omöjligt att lägga fram ett principförslag. Utformningen kan inte åläggas en motionär. Skolöverstyrelsen har i månader och mer grunnat på de tillvalsmöjligheter som man där har förordat. Hur skulle en motionär på kort tid kunna framlägga ett innehållsmässigt helt bestämt tillvalsalternativ?

Herr talman! Den reviderade läroplan för grundskolan, som på skolöverstyrelsens förslag nu läggs fram i proposition 129 och som i huvudsak behandlas av statsutskottet i dess utlåtande nr 179, innebär åtskilliga nyheter. Många av dem är synnerligen betydelsefulla. I fråga om målsättningen för grundskolan framhåller emellertid departementschefen liksom statsutskottet — och i dag har vi hört det bekräftas av statsrådet Palme — att ingen ändring har skett. Jag noterar detta med tillfredsställelse. Detsamma gäller målsättningen för ämnet kristendomskunskap religionskunskap. Skolöverstyrelsen understryker att de etiska principer, som anges i Mål och riktlinjer för grundskolan, otvivelaktigt hör till de centrala i kristen etik men är väsentliga även för människor som har en icke kristen livsåskådning. I denna fråga har riksdagens kristna grupp avgivit ett par likalydande motioner, nr 1:993 och II: 1266, med ett 30-tal undertecknare. Vi understryker där att målsättningen enligt 1962 års beslut är oförändrad. Då poängterades ju också att vi accepterat en objektiv, saklig undervisning. Gång på gång har det framhållits, inte minst av skolöverstyrelsens chef, att detta inte betyder en oengagerad undervisning. Tvärtom! Inte heller innebär det att undervisningen inte skall påverka eleverna. All undervisning måste vara påverkande. Vad som inte tillåts är en auktoritativ påverkan eller propaganda för visst samfund eller för exempelvis ateism. Skolans undervisning skall vara kunskapsförmedlande. Det är kyrkornas och tros samfundens sak att bygga vidare och hjälpa människorna fram till en hållbar tro. I religionskunskapsämnet måste det, såsom också understryks i olika motioner, i första hand meddelas undervisning om kristendomen såsom den i vårt land och i västerlandet i dess helhet dominerande religionen. Att denna undervisning måste vara grundad på kristendomens egen urkund, Bibeln, är helt naturligt. Att det sedan också skall ges rum för undervisning om andra religioner och livsåskådningar är givetvis i sin ordning — inte minst i denna internationellt betonade tid. Men kristendomen skall enligt 1962 års beslut ägnas huvudparten av undervisningen. Det nya i uppläggningen av detta ämne är bl.a. den föreslagna integreringen med Övriga orienteringsämnen enligt den s.k. arbetsområdesprincipen, varigenom exempelvis ett visst land eller en viss tidsepok får en allsidig belysning. Skolöverstyrelsen liksom i mycket stor utsträckning lärarkåren menar att undervisningen härigenom kan göras mer intresseväckande och meningsfull för eleverna. Detta gäller lågoch mellanstadiet. Själva bibelundervisningen kommer att ges ämnesbunden i koncentrationsundervisningens form. När det gäller högstadiet ges ämnet där genom förslaget till ny läroplan samma möjligheter till samverkan som övriga orienteringsämnen får. Skolöverstyrelsen har framhållit att man i tidigare skolformer och kursplaner lagt en helt annan tyngd på det historiska än man gör i föreliggande förslag till läroplansöversyn. Tyngdpunkten har nu lagts på bibelkunskapen och på kristendomens funktion och roll i dag. Religionskunskapsämnet får nu sammanlagt 17 veckotimmar, d. v. s. samma timtal som enligt nuvarande läroplan anslås för de åtta första årskurserna jämte den nionde årskursens teoretiska linjer. En utökning sker enligt förslaget i nionde årskursen, där hädanefter samtliga elever får undervisning i ämnet, en utvidgning som hälsas med tillfredsställelse. I fråga om ämnets namn har departementet föreslagit att detta — liksom tidigare i gymnasium och fackskola — skall vara religionskunskap. Vi har i vår nämnda motion godtagit detta förslag. Undervisning ges ju även i andra, icke-kristna religioner. Även om kristendomen helt naturligt skall ges huvudparten av undervisningen, är givetvis religionskunskap det sakligt riktiga namnet på ämnet. För oss är innehållet i ämnet det viktigaste. Den s.k. befrielseparagrafen, § 27 i skolstadgan, har i detta sammanhang varit uppe till diskussion. Man har framhållit att den blir svår att tillämpa, eftersom en integrering av detta ämne nu sker i stor utsträckning. Strängt taget skulle paragrafen inte vara behövlig. I vår motion har vi framhållit att med hänsyn till de problem av praktisk art som man troligen inte kan undgå, då denna befrielseklausul skall tillämpas, det torde vara nödvändigt att skolöverstyrelsen ägnar denna fråga särskild uppmärksamhet och utfärdar erforderliga tillämpningsföreskrifter som bör finnas tillgängliga innan läroplanen skall börja tillämpas. Jag tror att detta är viktigt och att det är nödvändigt för att det skall gå så friktionsfritt som möjligt. För min del fäster jag stor vikt vid att all ungdom som från skolan går ut i livet får en saklig och objektiv kunskap i detta ämne, en kunskap som ser dan kan byggas ut till en grund, från vilken man kan söka sig fram till en verklig livsåskådning. Departementschefen har ansett att befrielseparagrafen bör vara kvar, och jag instämmer i detta uttalande. Det kan anföras både praktiska och psykologiska skäl för denna ståndpunkt. I vår motion har vi vidare anfört, att den förändrade ställning som religionskunskapen får i den nya läroplanen kommer att ställa nya krav på lärarna och medföra ett betydande fortbildningsbehov. Utskottet har helt allmänt anfört fortbildningsbehovet men har inte ansett det nödvändigt att skriva särskilt härom till departementet. Jag förutsätter att trots detta departementet och skolöverstyrelsen beaktar behovet och tar upp erforderliga medel för att kunna tillgodose detta behov. Behovet har ju också i dag understrukits av bl.a. fröken Olsson. Jag har här uppehållit mig speciellt vid religionskunskapsämnet och velat framföra dessa synpunkter. I övrigt yrkar jag, herr talman, med motiveringar som framförts i debatten bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 9 och i övrigt till utskottets förslag.
Herr talman! Jag skall inte ge mig in på att försöka avge ett totalomdöme om det förslag till revidering av läroplanerna för grundskolan som vi nu behandlar. Därtill saknar jag kompetens. En revidering skall nu ske efter de erfarenheter man har vunnit, och den revideringen har väl visat sig vara nödvändig, om inte målsättningen för grundskolan skall äventyras, och i stort sett innebär väl förslaget i sin helhet en förbättring. Huvudprinciperna har ju också godtagits av utskottet, även om det råder delade meningar om åtskilligt i Kungl. Maj:ts proposition. Därom vittnar mångfalden av de motioner, som statsutskottet haft att ta ställning till. För egen del tycker jag det är bra att de estetisk-praktiska ämnena har tilldelats utökad tid. Däremot är jag tveksam om det är välbetänkt att göra alla de tre ämnena teckning, slöjd och musik obligatoriska på högstadiet. Jag tycker vidare det är ett steg i rätt riktning att både flickor och pojkar på mellanstadiet kommer att få undervisning i textil, träoch metallslöjd så att inte skolan bidrar till ett könsrollstänkande. Men jag är kritisk och besviken, då jag finner att förståelsen för betydelsen av ämnet hemkunskap tydligen är ytterst ringa. Därom vittnar att den ökning i timantal som tilldelats detta ämne på högstadiet är anmärkningsvärt liten. Det är, herr talman, just till detta ämne jag tänker begränsa mitt anförande, och jag skall strax gå in på det. Men kanske vill jag dessförinnan säga, att jag tror att många med mig ställer sig en smula frågande inför den nya form av studier, s.k. fritt valt arbete, som departementschefen introducerar, även om utskottet intet har att invända häremot. Statsrådet säger i propositionen bl.a. att det »är angeläget att det fritt valda arbetet verkligen får en klar anknytning till elevernas intressen och inte utformas så att synpunkter rörande tillvalets betydelse för framtida studieoch yrkesambitioner får ett avgörande inflytande». Jag vill för min del inte alls förneka att det fritt valda arbetet kan, om det utformas rätt, utgöra ett meningsfullt och stimulerande inslag i skolarbetet. Men såvitt jag kunnat finna finns det inte ens en antydan om vilka intressen hos eleverna som det här arbetet skall tillgodose. Dessa intressen kan sannerligen som vi alla vet vara högst varierande i åldrarna mellan 13 och 16 år. Jag tycker att denna form av studier inte borde realiseras utan precisering och försöksverksamhet.

Under hela grundskoletiden ser det ut så här: teckning får 11 veckotimmar, slöjdarterna 16 och musiken 12 medan hemkunskapen får nöja sig med 41/2 veckotimmar. Det innebär med andra ord att hemkunskapen endast får ungefär en tredjedel av t.ex. den tid som anslås till musik och teckning och endast en fjärdedel av slöjdens undervisningstid. Den ökning av timantalet för hemkunskapen som departementschef och utskottsmajoritet går in för inskränker sig sålunda till en halv veckotimme. Detta är sannerligen en blygsam ökning!

Det är nedslående att det inte fästs större avseende vid denna utbildning som gäller både flickor och pojkar i deras egenskap av konsumenter och blivande hembildare.

Banker och olika institutioner förmedlar upplysning i ekonomiska frågor som rör den enskilde och familjen. Allt detta gäller för vuxna människor och visst är det bra. Men när det gäller att i skolan grundlägga sunda vanor och förmedla kunskaper inom dessa skiftande områden — inte minst då det rör sig om samlevnadsfrågor inom familj och sam hälle — tycks hemkunskapen vara av underordnad betydelse. Man kan, herr talman, inte gärna komma till en annan uppfattning då 4!/2 veckotimmar anses vara tillräckligt på högstadiet. Det talas mycket om jämlikhet och om fostran till jämlikhet, men hur är det i det avseendet beställt beträffande de frågor som jag här berört och som jag anser vara fundamentala? Låt mig ta kostfrågan som exempel. De elever som kommer från hem med dåliga kostvanor har ett helt annat och sämre utgångsläge än elever som kommer från en hemmiljö där goda kostvanor grundlägges på ett föredömligt sätt. Barnen från de sistnämnda hemmen får de goda kostvanorna gratis. Moderns kunskapsnivå på detta område och barnets kostvanor hänger hela naturligt intimt samman. Borde man därför inte i skolan ge samma förutsättningar, alltså skapa jämlikhet, genom att meddela kunskaper om hur en fullvärdig kost skall vara sammansatt. Den saken är ju av avgörande betydelse för en människas vitalitet och hälsa och för möjligheterna att utföra en normal arbetsprestation. De synpunkter jag här framfört har varit vägledande för oss när vi skrivit de likalydande = fyrpartimotionerna I: 995 och II:1259 som framburits av fru Hamrin-Thorell i första kammaren och av mig i denna kammare. Vi har där hemställt »att riksdagen måtte besluta att ämnet hemkunskap tilldelas 2 veckotimmar i grundskolans årskurs 7, samt att de 2 veckotimmar som i årskurs 7 anslagits till fritt valt arbete utgår». Vi menar att detta skulle vara en godtagbar lösning. Under det första högstadieåret ställs nämligen eleven inför en alldeles ny studiesituation; det har talats om den saken tidigare i dag. Eleven skall då välja tillvalsämnen av olika karaktär, och han skall ofta göra det i en ny skolmiljö, eftersom högstadium ännu inte finns vid alla skolor. Han får också sin klasslärare utbytt mot 2 ämneslärare,. Härtill kommer att det i års kurs 7 skall introduceras s.k. fritt valt arbete — det är sannerligen fråga om mycket på en gång. Vi anser att även det fritt valda arbetet skulle vinna på och bli mindre slumpartat om det införes i årskurs 8 i stället för, såsom nu föreslås, i årskurs 7. Då skulle ju eleven ha ett års erfarenhet av högstadiet innan ämnet infördes. Reservanterna i utskottet har stannat för en kompromiss, som innebär att de två veckotimmarna för fritt valt arbete fördelas så, att en timme tilldelas hemkunskap medan en veckotimme går till ämnet kemi. Även om jag och säkerligen också mina medmotionärer skulle ha önskat att reservanterna helt anslutit sig till önskemålen i vår motion har jag full förståelse för svårigheten att tillgodose även berättigade framställningar gällande andra ämnesområden. Jag vill sluta med att citera vad reservanterna skrivit i reservationen 3: »Förslaget i propositionen innebär för ämnet hemkunskap en nedskärning med en veckotimme i förhållande till skolöverstyrelsens förslag.

Min förhoppning är därför att kammaren följer reservanternas förslag i detta avseende. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 3 av herr Kaijser m.fl.
Herr talman! Mycket av det fröken Wetterström räknade upp och som skulle ingå i hemkunskapen, meddelas för närvarande i och hör bättre hemma under andra ämnen. Samlevnadsfrågor i familj och samhälle är t.ex. något av det väsentliga i ämnet samhällskunskap. Hembygdskunskapen, som förekommer på ett lägre stadium, ägnas dessutom i mycket stor utsträckning åt dessa frågor. I ämnet biologi med hälsolära kommer också en hel del av dessa spörsmål in. I religionsundervisningen spelar just samlevnadsfrågor och de mänskliga förhållandena en stor roll. Jag kan inte nu fortsätta denna uppräkning, men jag vill säga att skolan visst inte nonchalant behandlar det kunskapsmaterial som fröken Wetterström tog upp utan ger utrymme för mycket av det i undervisningen. Beträffande önskemålen om att ta tid från det fritt valda arbetet vill jag säga att detta nya moment är något som jag — vilket väl framgick av mitt anförande — ställer mycket stora förhoppningar på. Det har inte utfärdats några direktiv för det fritt valda arbetet just därför att man vill ge plats för lokala initiativ, som kan åstadkomma en brygga mellan skolan och livet ute i kommunen. Fritidsnämnder, ungdomsorganisationer och andra ideella sammanslutningar kan hjälpa till med detta arbete, varigenom man på ett bättre sätt än förut skulle kunna samordna skolan med kommunens verksamhet i övrigt och även ge eleverna förutsättningar för ett betydligt rikare fritidsliv. Vi vill absolut inte offra någon del av den tid som anslagits för det fritt valda arbetet, allra minst i sjunde klassen, eftersom eleverna där ställs inför så stora nya problem. De kan helt enkelt behöva några timmar att leka på.

Herr talman! Av mitt anförande framgick, fröken Olsson, att-jag inte på något sätt ville nedvärdera det nya s.k. fritt valda arbetet. Jag tycker emellertid att detta ämne ter sig alltför diffust. Då man inte alls vet hur det kommer att utformas är det i nuvarande situation svårt att hundraprocentigt kunna acceptera det. Men framtiden får väl utvisa hur det hela utfaller. Fröken Olsson säger vidare att mycket av det stoff, som jag önskar skall tas upp i hemkunskapsundervisningen, redan meddelas inom ramen för ämnena hembygdskunskap och samhällskunskap. Men, fröken Olsson, man kan väl först och främst inte tänka sig att under de första åren, då ämnet hembygdskunskap förekommer, eleverna skall vara mottagliga för sådana väsentliga frågeställningar, som vi särskilt vill trycka på, nämligen kostoch näringsfrågor och sådant som har att göra med konsumtionsoch konsumentförhållanden i ett alltmer överflödsbetonat samhälle. Inte heller kan dessa kunskaper meddelas i den omfattning som behövs inom ämnet samhällskunskap. Det är därför väl befogat med en utökning av timantalet i hemkunskapen som ju är koncentrerad till högstadiet.

Herr talman! Det har i flera anföranden framförts många synpunkter som är fullständigt identiska med mina egna, och jag ämnar därför korta ned vad jag ursprungligen hade tänkt säga. Jag vill börja med att helt enkelt instämma i herrar Källstads och Mattssons anföranden liksom i vad fröken Wetterström senast anförde om ämnet hemkunskap. När det gäller fritt valt arbete framhöll fröken Olsson att eleverna i årskurs 7 kanske ännu skulle behöva en möjlighet att leka under ett par timmar. Jag måste säga att jag hade tänkt mig något helt annat, jag ställer mig i likhet med fröken Wetterström synnerligen frågande inför utnyttjandet av dessa timmar. Det måste nämligen i hög grad bli beroende av vilka resurser ett skoldistrikt har i form av speciallokaler och lärarkrafter. Det fritt valda ar betet kan visst bli till nytta, men då behöver vi få något mera information om och normer för dess utförande. Så till ämnet hemkunskap! Jag måste därvidlag anföra några rent personliga synpunkter, såsom jag upplevt detta ämne under många år både som biträdande skolledare och som skolledare i en skola där inte mindre än sex hemkunskapslärare är anställda. Jag har försökt följa ämnet, och jag tycker att det alltid blivit styvmoderligt behandlat i jämförelse med de andra ämnen som förut kallades övningsämnen. Till ämnet hemkunskap har lagts många nya och verkligt viktiga kursmoment utan att timantalet utökats. Det är länge sedan man bara -— som en del människor tror att man fortfarande gör — lagade mat på dessa lektioner. Vad man nu hinner med i fråga om matlagning är att ta hand om halvfabrikat och göra dem så smakliga och ätbara som möjligt. Och det tycker jag är riktigt, ty det är ju mycket sådant som används nu. Det har emellertid sedan lång tid tillbaka varit en av målsättningarna för hemkunskapsundervisningen att ge eleverna goda kunskaper i näringslära och riktiga kostvanor. Det är alltså inget nytt som är inskrivet nu. Vi måste ändå konstatera att vi har dåliga kostvanor. Dåliga kostvanor ger t.ex. dåliga tänder, och dåliga tänder ger dålig hälsa. När det samtidigt förs en kampanj för förbättrad folkhälsa tycker jag att det vore av fundamental betydelse för varje individ att redan i den obligatoriska skolan få ordentlig undervisning i näringslära och kostvanor. Jag har också följt biologiundervisningen, och jag tror att man inte kan få ett riktigt grepp på detta med kostvanorna annat än inom undervisningen i just ämnet hemkunskap. Skolöverstyrelsen föreslog obligatorisk undervisning under en veckotimme i årskurs 6, och jag anser att det skulle ha varit möjligt att få in ett obligatoriskt moment där, även om jag personligen har den uppfattningen att det varit bättre att lägga undervisningen i årskurs 7 eller möjligen t.o.m. i årskurs 38. Det finns många andra moment, som man bara hinner tangera. Jag tänker på en sådan sak som tvättoch tvättmedelslära. Detta ingår också i hemkunskapen numera: man skall lära sig hur man tvättar sina kläder och vilka tvättmedel som skall användas. Det är viktigt, och vi har nu kommit därhän att vi får anlägga miljövårdssynpunkter också när det gäller användandet av tvättmedel. Jag tror det är lättare att få fram detta i samband med undervisning i tvättlära än vid kemiundervis ningen. Vidare gäller det bostaden med dess inredning och utrustning — som frö ken Wetterström talade om — och vården av denna. Momenten om den enskildes och familjens ekonomi och om hur man skall sköta ett hushåll rationellt kommer också in i bilden. Jag har sett att det görs upp familjeekonomiska budgetförslag i samband med undervisningen i samhällslära, men jag tror att detta kan föras in i undervisningen om hur man skall sköta sin familj och sitt hushåll rationellt endast inom ramen för ämnet hemkunskap. Det är helt enkelt två viktiga moment som går in i varandra, och särskilt betydelsefullt är att ungdomarna får lära sig dessa ting nu då det blivit så vanligt att båda makarna arbetar utanför hemmet. Konsumentupplysningen är, som fröken Wetterström påpekade, synnerligen viktig. Individerna måste lära sig att göra förnuftiga inköp. Undervisning om förnuftiga inköp av kläder kan naturligtvis lämnas under slöjdtimmarna, men i hemkunskapsundervisningen kan man också tala om förnuftiga inköp av mat och trycka på kvalitetssynpunkterna. Man skall lära ungdomarna att väl ja rätt i den förfärliga flod av varor som strömmar över dem. Jag undrar om det inte hade varit klokt att man i stället för »hemkunskap» helt enkelt hade kallat ämnet »hemoch konsumentupplysning». Fröken Olsson påpekade i sitt anförande att de praktisk-estetiska ämnena hade mycket stor betydelse med hänsyn t.ex. till människornas utökade fritid. Jag instämmer i detta. Fröken Olsson sade vidare att vi skall ge eleverna en orientering om den värld som vi möter i vardagslivet. Det uttalandet skulle jag vilja understryka, och jag är personligen av den uppfattningen att man inte kan göra detta verkligt effektivt i något annat ämne än hemkunskap. Jag har här framhållit en mängd moment som skall behandlas i hemkunskapen, och jag instämmer med hemkunskapslärarna som säger att de inte hinner gå igenom alla dessa moment under de fyra och en halv veckotimmar som finns till deras förfogande under hela grundskoletiden. Den återstående halvtimmen är avsedd för barnavårdskunskap, och jag tycker det är alldeles riktigt att detta moment lagts in i ämnet hemkunskap, så att man inte längre behöver ta tiden från andra ämnen, som vi nu gör i årskurs 9. Men för de kommuner som haft hemkunskap i årskurs 6 innebär förslaget i verkligheten en minskning med en halv timme, och den stora ökning som departementschefen talar om blir för övriga kommuner inte mer än en halv timme. Herr talman! Jag skall inte yrka bifall till den motion som jag själv varit med om att underskriva, utan jag skall i stället gå på kompromisslösningen och yrka bifall till reservation 3.